Däremot har det icke varit möjligt för utskotten att uppgöra arbetsplan i sådan tid att en ärendeplan för höstsessionen kan framläggas i dag. För planeringen nödvändiga uppgifter om vilka propositioner som kommer att bordläggas under hösten har nämligen icke kunnat erhållas i tillräcklig tid i förväg, men redan nästa vecka kommer ärendeplanen att utdelas. Av sammanträdesplanen framgår bl.a. att höstens remissdebatt hålles onsdagen den 28 oktober med fortsättning, om så erfordras, på torsdagen. Fredagen den 30 oktober avses kamrarna skola behandla bevillningsutskottets betänkande över propositionen om allmän arbetsgivaravgift m.m. Jag vill gärna påpeka att i de utdelade handlingarna finns uppgift om att Stockholms läns landsting kommer att disponera första kammarens plenisal vissa måndagar under höstsessionen. Det är lämpligt att handlingar icke kvarlämnas på bänkarna över dessa måndagar. Preliminärt beräknas en sjukskrivningstid på minst två veckor. Härmed hemställer jag om ledighet från rikdagens arbete under tiden den 16—den 24 oktober för att såsom Med hänvisning till bifogade läkarintyg får undertecknad vördsamt anhålla om ledighet från riksdagsarbetet under den tid som läkarintyget avser. Efter undersökning av riksdagsman 01 02 12-851 Lage Svedberg, P1. 1150, 930 20 Burträsk, på härvarande provinsialläkarmottagning får jag härmed på begäran intyga, att han av hälsoskäl rekommenderats avstå från riksdagsarbete under stundande höstsession, Detta gäller åtminstone för tiden den 15 11 och styrkes på begäran av utförligare intyg med medicinska diagnoser om så anses påkallat.

Herr talman! Behandlingen av ansökningar om vapenfri värnplikt framgår av följande statistiska uppgifter: Det synes angeläget att närmare få belyst dels frågan om orsakerna till att antalet obehandlade ansökningar är så högt, dels frågan om skälen till den växande disproportionen mellan antalet ansökningar som inlämnas och det antal som bifalles. Med hänvisning till detta hemställer jag om kammarens tillstånd att till chefen för försvarsdepartementet få ställa följande frågor: Vilka är skälen till att antalet obehandlade ansökningar ökat så markant under de senaste åren? Vilken är bakgrunden till den växande disproportionen mellan det antal ansökningar som göres om vapenfri värnplikt och det antal som bifalles?

Herr talman! Eftersom finansministerns svar är helt positivt kunde det kanske räcka med att tacka honom för svaret. Jag vill emellertid förklara att när jag dagen före höstriksdagens början väckte denna fråga var det därför att jag var osäker om finansministerns inställning. Vi hade under valrörelsen aldrig fått någon kommentar från finansministern till det förslag jag där förde fram, nämligen att man borde minska de risker för en inflationseffekt som det innebär att åtskilligt över en miljard kronor under slutet av året kommer ut i ökad köpkraft. Jag fann det därför naturligt att försöka få reda på finansministerns syn på saken. Den kom redan dagen därpå i proposition 156 och bekräftas nu av detta svar. Jag vill emellertid helt kort fråga om finansministern är säker på att ”Strängaspelet” i dess gamla utformning verkligen är det bästa sättet att hos människor bryta den djupt rotade misstänksamheten mot <:inflationens verkningar i samband med sparande. Jag förstår att det finns psykologiska skäl som talar för att man sammankopplar en sådan här premiering med ett lotteri av mera traditionell typ, men det vore synd om man inte också samtidigt eller som ersättning för detta kunde pröva en konstruktion som garanterar värdebeständighet åt den summa vederbörande får ut.

Herr talman! Jag ber att få tacka herr statsrådet Sträng för svaret på min fråga. När riksdagen förra året begärde denna utredning var det två skäl som föranledde detta. Det ena var att man ifrågasatte hundskattens motivering över huvud taget. Man frågade sig om den var något annat än en registreringsavgift och i så fall av vilken anledning olika kommuner tar ut olika hög hundskatt. Det andra skälet var, att även om man skulle kunna tänka sig en kommunal skatt av nuvarande konstruktion, så hade frågan om hundskatten kommit i ett förändrat läge genom den kommunreform som håller på att genomföras. Den nuvarande hundskattelagen förbjuder nämligen en differentiering av hundskatten i olika kommundelar. Genom <Kkommunindelningsreformen kommer man att sammanföra ett stort antal kommuner av mycket olika struktur och ”täthetsgrad”, där hundskatten har varit olika och där detta varit helt motiverat. Nu är alltså situationen den att man i en hel rad av dessa sammanslagna kommuner måste fastställa hundskatten till ett enhetlig belopp, och då blir det naturligtvis gärna centralortens hundskatt som blir utslagsgivande. I de glesbygdskommuner som ingår i en ny storkommun kommer man i många fall att få vidkännas en väsentlig höjning av denna skatt. Jag kan som exempel nämna den kommun som jag tillhör, där två städer kommer att sammanslås med fyra landsbygdskommuner, vilka delvis är tämligen glesbefolkade. I dessa kommuner, som nu skall sammanslås, varierar hundskatten mellan 15 och 75 kronor. Det är mycken olust förenad med en sådan här sammanläggning — man ser ju alla nackdelar som följer med den och bortser gärna från fördelarna — och att man då i fråga om denna i och för sig tämligen betydelselösa skatt skall få en höjning med 60 kronor i den där 15-kronorskommunen kan tyckas litet onödigt. Det var problem av denna art man från riksdagens sida ville ha undersökta, när man förra året begärde en utredning bl.a. av frågan om det inte skulle vara möjligt att åstadkomma en differentiering av hundskatten inom en kommun. När nu herr Sträng visserligen lovar att sätta i gång en sådan utredning snart — men ändock för sent med hänsyn till de kommunsammanläggningar som sker vid årsskiftet — har man nog känslan av att finansministern i någon mån har missat poängen i riksdagsbeslutet. Det är bara att beklaga detta och hoppas att den utredning som herr Sträng har lovat sätta i gång skall bli färdig i varje fall till 1974, då nästa stora svep görs i fråga om kommunsammanläggningar.

Herr talman! Herr Tistad har frågat vilka åtgärder jag ämnar vidta för att skapa ett effektivare skydd mot förgiftningsrisker på grund av hög blyhalt i keramikglasyr. Enligt 15 § livsmedelsstadgan får blyhalten i kärl, som används för beredning, förvaring eller servering av livsmedel, inte överstiga en viss angiven gräns. Tillverkare och importörer är ansvariga för att varor som de producerar eller saluhåller uppfyller livsmedelsstadgans bestämmelser. Straffet för brott mot bestämmelsen om blyhalt är dagsböter. Undersökningar som gjorts vid statens institut för folkhälsan av glaserad keramik har visat otillåtet höga blyhalter i flera fall. Med anledning härav har socialstyrelsen, veterinärstyrelsen och statens institut för folkhälsan i ett gemensamt meddelande i maj 1970 till samtliga hälsovårdsnämnder, länsoch stadsveterinärer m.fl. framhållit att det är nödvändigt med en skärpt kontroll av att dessa varor uppfyller fordringarna enligt livsmedelsstadgan. Frågan har således uppmärksammats av de myndigheter som är ansvariga för livsmedelsstadgans tillämpning.

Herr talman! Jag ber att få framföra ett tack till statsrådet Aspling för svaret på min fråga. Den är, som statsrådet har förstått, föranledd av de undersökningar som folkhälsoinstitutet har företagit och den diskussion som förekommit omkring detta spörsmål. Folkhälsoinstitutet gjorde sin första undersökning 1968 och följde upp den i år. Man kanske kan tycka att den kom något sent eftersom den här frågan uppmärksammades i tidskriftspressen redan 1966. Men det behövdes faktiskt ett rätt otäckt förgiftningsfall, som inträffade 1967, för att man skulle börja intressera sig närmare för problemet. Folkhälso institutet gjorde som sagt en undersökning 1968, som gav rent av alarmerande resultat. Jag kan såsom exempel nämna att man vid stickprovsundersökningar fann hushållskeramik, där glasyren innehöll 111 gånger den tillåtna blyhalten. Man uppmanade då dem som är ansvariga enligt livsmedelsstadgan — tillverkarna och importörerna att uppmärksamma detta problem. Så har väl också skett i viss mån, vilket visas av den kontrollundersökning som skedde i våras. Den undersökningen omfattade dock märkligt nog bara svensktillverkad keramik och inte importerad sådan. Jag tycker att det är underligt att det gick till på det viset, eftersom det var den importerade keramiken som innehöll de verkligt alarmerande blyhalterna. Vid denna kontrollundersökning fick man ett relativt gott resultat i fråga om den svensktillverkade keramiken. Antalet tillverkare i Sverige är trots allt begränsat, och dessa tillverkare är givetvis mycket intresserade av att följa livsmedelsstadgans bestämmelser och mönstra ut produkter med för hög blyhalt. När det gäller den importerade keramiken vet man alltså ingenting om resultatet, eftersom ingen uppföljning skett. Tyvärr vågar man inte förutsätta att resultatet är lika gott som för de svenska produkterna. Det är naturligtvis väsentligt svårare för en importör att förmå sina leverantörer i utlandet att iaktta de svenska bestämmelserna än det är för en svensk tillverkare, som själv kontrollerar sin produktion, att iaktta dessa. I vårt östra grannland har problemet lösts på ett helt annat sätt. Man har nämligen infört importförbud beträffande porslin och keramik, som håller för hög blyhalt i glasyren. På det viset erhålles ett effektivt skydd. Med tanke på de mycket stora hälsorisker som här föreligger undrar jag om inte detta vore den lösning som man borde försöka nå även i Sverige. Det är säkerligen ganska svårt för en importör att övervaka sina leverantörer. Enligt vad jag läst mig till kan man nämligen inte i förväg förutse blyhalten i glasyren, utan man får kontrollera sin produktion i efterhand. Ett så uppbyggt system för kontroll av importvaror måste verka mycket slumpmässigt. Efter att ha studerat denna fråga har jag kommit till det resultatet att det enda riktiga vore att införa ett importförbud på keramik och porslin med för hög blyhalt. Jag vill fråga statsrådet om han inte överväger en sådan lösning, när han nu i samband med prövningen av en ny livsmedelslagstiftning måste ta ställning till denna fråga.
Herr talman! Den undersökning som herr Tistad här har omnämnt och som genomfördes av statens institut för folkhälsan skedde i etapper och avslutades i våras. Den omfattade också varor med utländskt ursprung. Undersökningarna skedde nämligen stegvis. Jag vill understryka att statens institut för folkhälsan har gjort omfattande undersökningar av blyhalten i ett stort antal kärl av detta slag. Såsom jag har sagt i mitt svar konstaterades att blyhalten i vissa fall överskred de tillåtna gränserna. Med anledning härav har folkhälsoinstitutet underrättat vederbörande tillverkare och importörer om undersökningsresultatet och begärt omedelbar rättelse. Kontrollen kommer självfallet att följas upp av folkhälsoinstitutet. Även <hälsovårdsnämnderna har fått instruktioner att skärpa kontrollen. De ansvariga myndigheterna arbetar alltså för att skärpa kontrollen över tillverkning och import av glaserad keramik. Jag vill här göra ett tillägg. Ett par typer av keramik är svårare att kontrollera. Det gäller dels konsthantverksprodukter som kanske främst är avsedda att vara prydnadsföremål, dels keramik som turister köper såsom sou venirer från utlandet. Vill man förvara mat i sådana kärl kan man vända sig till något av hälsovårdsnämndernas laboratorier eller till statens provningsanstalt och få blyhalten kontrollerad. Herr Tistad känner säkerligen till att folkhälsoinstitutet i våras utfärdade ett cirkulär med ingående informationer till hälsovårdsnämnderna. Samtidigt publicerade institutet resultaten av sina undersökningar i tidskriften Vår föda. I dagarna har folkhälsoinstitutet dessutom i material som tillställts massmedia lämnat information till allmänheten beträffande dessa frågor. Herr Tistad frågade i slutet av sitt inlägg huruvida inte den här frågan kan bli föremål för prövning i samband med att vi griper oss an arbetet med att utforma en ny livsmedelslagstiftning. Självfallet kommer vi att pröva en rad frågor som kan ha samband med risker av olika slag. Det är ett mycket omfattande och grundligt lagstiftningsarbete som förestår på området.

Herr talman! Statsrådet Aspling förbigick i sitt inlägg den omständigheten att folkhälsoinstitutets uppföljningsundersökning i år omfattade bara de inhemska fabrikaten. 1968 gjordes dock en undersökning, omfattande både svenska och utländska fabrikat, vilken redovisas i två tabeller i Vår föda nr 5/1970, en för svenska och en för utländska fabrikat. Enligt den undersökningen fann man de högsta blyhalterna hos utländska fabrikat. En produkt hade 111 gånger högre blyhalt än den tilllåtna, nämligen 333 mg per liter vid urkokning, under det att den tillåtna blyhalten är 3 mg per liter. I den undersökning som gjordes 1970, vilken redovisas i tabell 4 i tidskriften, ingick endast svenska fabrikat. Vad skälet än kan vara till detta, så har jag inte blivit lugnad beträffande de utländska fabrikaten. Jag kan vitsorda att det har vidtagits åtgärder — alla importörer har tillskrivits med framhållande av angelägenheten av att bestämmelserna efterlevs — men det har inte gjorts någon kontroll av i vad mån dessa åtgärder har burit frukt, och detta tycker jag är en brist. Det är väl klart att lagstiftningen på det här området kommer att omprövas i samband med införandet av en ny livsmedelsstadga. De nuvarande bestämmelserna står ju i livsmedelsstadgan, men jag ifrågasätter om man inte borde bryta ut den importerade keramiken ur denna lagstiftning och i likhet med vad som skett i Finland föreskriva ett särskilt importförbud. Vi har dock här i landet en institution, utrustad med laboratorieresurser, som kan övervaka ett sådant förbud och som har till uppgift att hålla ett öga på importen, nämligen tullverket. Givetvis behövs det inte laboratorieundersökningar i alla fall, utan man kan i åtskilliga fall nöja sig med vederhäftiga intyg från tillverkaren. Med hänsyn till de hälsorisker det här gäller skulle jag vilja ifrågasätta om inte även den linjen bör prövas, när frågan nu skall tas upp i socialdepartementet. Det är klart att man i ett sådant importförbud inte kan fånga upp den import som sker med resenärer, men det finns ju något som heter ”den resandes ensak”. Om en eller annan turist har med sig någon enstaka pjäs blir det i alla fall ingen sådan multiplikationseffekt som när man importerar stora mängder keramik och porslin till Sverige och säljer den i handeln.

Herr talman!

Vid denna uppföljning kommer naturligtvis även det utländska materialet att bli föremål för granskning.

Herr talman! Den 1 januari 1971 inträder för den svenska riksdagen en väsentligt förändrad situation. Det blir den på en gång direktvalda riksdagen som träder i funktion, och därmed kommer förändringar av åsikter inom väljarkåren att få politiska konsekvenser omedelbart. Den väsentliga förändringen inträder också att bland de demokratiska partierna socialdemokraterna inte längre har absolut majoritet mot de tre icke socialistiska partierna. Under de två månader som återstår av denna riksdag kan dock socialdemokraterna fortfarande utnyttja resultatet av de val som hållits tidigare då folkopinionen var en helt annan. Med denna riksdag blir det många av våra kamrater som kommer att lämna riksdagsarbetet, många av dem av åldersskäl, och de är värda ett varmt tack för sitt hängivna arbete inom svensk riksdag. Framgångar för ett parti medför ju motgångar för ett annat, och valvindens växlingar har också lett till att en del av ledamöterna inte återkommer till nästa års riksdag. Utan att se det ur politisk synpunkt är det att beklaga att en del av våra kamrater, som med största intresse och energi deltagit i riksdagsarbetet, inte återkommer åtminstone på de tre närmaste åren. Vi tackar dem givetvis för den tid de hunnit verka i riksdagen. Det finns ingen anledning att nu närmare analysera valet och dess konsekvenser. Vad det kommer att innebära visar sig så snart den nya riksdagen börjat sitt arbete. Klart är emellertid att socialdemokraterna inte kan genomföra någonting mot de icke socialistiska partiernas vilja utan att ha stöd från kommunisterna. Vänsterpartiet kommunisterna har ingen makt att genomföra någonting av egen kraft, men de har en makt, och det är att kunna fälla den socialdemokratiska regeringen om de så önskar. En annan regering med annorlunda sammansättning får dock inte starkare ställning. I en sådan situation är det befogat att en samlingsregering träder till eller att nyval hålles för att om möjligt skapa större politisk klarhet. Samlingsregering är inte lämplig annat än under speciella omständigheter. Meningsskiljaktigheter i en samlingsregering kan, om inte en kompromiss kan ernås, inte lösas på annat sätt än att frågan skjutes åt sidan. Nu är vi emellertid i en speciell situation där det minsta partiet kan komma att spela en roll som dess röstunderlag alls inte berättigar till, och då är en samlingsregering på sin plats. Hur många stolta deklarationer socialdemokraterna än avger att de inte kommer att ta hänsyn till vänsterpartiet kommunisternas åsikter, kvarstår dock faktum att de för att genomföra sina förslag är beroende av kommuniströsterna. Kommunisterna har ju förklarat att de ansluter sig till demokratiska principer, men detta är endast en läpparnas bekännelse så länge deras allmänpolitiska linje, som är oskiljaktig från diktatur, innebär att de kräver ett förstatligat näringsliv, vilket i sin tur kräver t.ex. slopande av fria avtalsrörelser mellan parterna och statligt bestämmande på område efter område. Vad är sedan den personliga friheten värd, som samtliga demokratiska partier värnar så hårt om? Vi säger från centerpartiet att det är bättre att ha en samlingsregering än att det lilla kommunistpartiet skall få ett starkt inflytande på svensk politik. Vad säger socialdemokraterna i denna fråga? Frågan är högaktuell, ty det är inte säkert att detta val är det sista nederlagsvalet. Det stora socialdemokra tiska valnederlaget kan mycket väl vara ett ”mene tekel”, som ger en antydan om vad som kan komma också i fortsättningen. Det har framträtt mer och mer i svensk politik att det är centern som är alternativet och att vi har vunnit en allt starkare ställning. Det går en markant skiljelinje mellan centern och socialdemokraterna, även om vi i praktiska frågor kan ha liknande uppfattningar. De socialistiska idé erna om statsägda företag har inte slagit väl ut. Nästan undantagslöst visar statsföretagen dåliga resultat. Nu har man emellertid börjat gå en annan väg för att få ett större statsinflytande utan att behöva besväras av konkurrens från ett fritt näringsliv. Om man inte tillåter någon konkurrens utan bedriver monopolistisk politik, får man inte konkurrensmässiga jämförelser och kan fortsätta med statsdrift. Vägverket t.ex. utför nu 60-—70 procent av arbetena självt. Vem vet om detta är den rationellaste och effektivaste vägen när man inte tar in anbud? Vi har hört i dag att riksräkenskapsverket beräknar att man skulle kunna spara 11 miljoner, om vägverket lämnade ut en del arbeten att göras av andra i stället. Jag kan inte på något sätt garantera den uppgiftens riktighet, men det är anmärkningsvärt att riksräkenskapsverket också har sett detta. Utan konkurrens vet man inte vad det kostar. Ett annat exempel är Sveriges Radio TV — visserligen ett aktiebolag men ändå styrt från statens sida — som ytterst ogärna vill lägga ut program till andra producenter. Fortfarande får vi ingen jämförelse. Man eftersträvar tydligen monopol i största möjliga utsträckning. Det föreligger en interpellation just nu i riksdagen om Allmänna förlagets monopol i fråga om statligt tryck. Här är det samma sak — ingen konkurrens. Varför får inte konkurrensen gälla på dessa områden, så att man verkligen vet att vi får det effektivaste arbetet? Socialdemokraterna har under lång tid hävdat att ett land måste ha en stark regering i den meningen att den skall ha stor makt. Det är naturligtvis önskvärt att den är stark också i andra avseenden, men det kan man ju inte gärna säga om den nuvarande regeringen, som med sin opportunism fört oss in i alla de besvärligheter som nu finns. Hur har den ”starka socialdemokratiska regeringen” förmått handha vårt lands angelägenheter? 25 år efter krigets slut, med alla dess restriktioner och regleringar, tvingas man införa kristidsåtgärder och andra mycket hårda åtgärder. Tyvärr får den socialdemokratiska regeringen fortsätta, starkt försvagad och beroende av vänsterpartiet kommunisternas röster. Det är inte någon avundsvärd situation i vårt land, där man sagt sig vilja ha en stark regering. Mittensamarbetet har varit bra under hela detta år och under valrörelsen. Den som i inte särskilt goda avsikter söker finna fel kan finna punkter där det kärvat, men man bör nogsamt observera att i det allra största antalet frågor — och i de mest betydelsefulla — har folkpartiet och centern kommit till samförstånd. Det har säkerligen varit bättre samarbete mellan de två mittenpartierna än det varit inom en del andra partier ibland. Ute i kommunerna har kanske samarbetet inte varit så intensivt, men genom kommunreformen ökas förutsättningarna för ett vidgat samarbete. Socialdemokraterna har i så många fall försatts i minoritet gentemot folkpartiet-centern eller mot alla de tre icke socialistiska partierna att samarbete blir en naturlig följd av utvecklingen. I Jönköpings län t.ex. är det bara i en enda av de nya kommunerna som socialdemokraterna har egen majoritet. Slutligen vill jag säga i denna fråga att nu när det för båda mittenpartierna framgångsrika valet är över, bör man ta upp en ingående överläggning om vidgat samarbete mellan de båda partierna. Vår kritik mot regeringen riktar sig främst mot dess blåögda opportunism och eviga brist på långsiktig planering. I nästan varje finansplan under de senaste åren har regeringen sagt att nu gäller det framför allt att öka industrins investeringar, men resultatet har blivit mycket magert. Under 1960-talet ökade industriinvesteringarna i Sverige endast med 15 procent, under det att ökningen t.ex. i Frankrike och Italien var 50 procent och i Förenta staterna 100 procent. Anser verkligen regeringen att vi bygger ett välståndssamhälle med en sådan politik? även i finansplanen för budgetåret 1969/70 framhölls betydelsen av ökade investeringar. Men vad blev resultatet, herr finansminister? Jo, industrins investeringar ökade med 2 procent. Prognosen var 6 procent. Man lyckades alltså bara komma upp till en tredjedel härav, och i absoluta tal är 2 procent inte någon ökning att skryta med. Samtidigt lånade staten under en högkonjunktur bortemot 4 000 miljoner kronor och undandrog därmed näringslivet lånemöjligheter som skulle ha lett till ökade investeringar. Finansministern framhöll dock att man under innevarande budgetår inte skulle handla så, utan upplåningsbehovet skulle stanna vid cirka 800 miljoner kronor, dock med reservation i synnerhet för höjda statstjänstemannalöner. Det hade nog varit klokt om finansministern inriktat sig på en balanserad budget som utgångsläge och upplåningen blivit ännu mindre. Det är lovvärt att regeringen ändå försöker förbättra situationen och minska upplåningsbehovet för att därigenom lösgöra mera kapital åt näringslivet. Man är dock förvånad över att ingenting händer på kreditmarknaden. Kreditrestriktionerna är alltjämt mycket hårda. Det finns flera omständigheter som talar för att restriktionerna borde lättas. För det första är det den omständighet som jag redan påpekat, nämligen att statens upplåning skulle bli mindre. En tredjedel av budgetåret har dock förflutit, och då borde den minskade statliga upplåningen redan kunna ge någon effekt på den fria kreditmarknaden. Hur bedömer finansministern det? Skall ingenting hända? Är det bara löften att det skall bli någonting? För det andra har investeringsavgiften på de oprioriterade byggena varit i kraft under fem månader; också den borde medföra en viss effekt. När kan vi vänta att detta skall medföra något resultat för investeringarna på andra områden? För det tredje har en viss upplåning, om ock i mindre omfattning, börjat på utlandsmarknaden. Regeringen sade i finansplanen något som är så betydelsefullt att jag citerar det: ”Regeringen har vid utformningen av näringspolitiken i allmänhet och investeringspolitiken i synnerhet sökt länka utvecklingen in i sådana banor, att en fortsatt expansion och utbyggnad av den utlandskonkurrerande industrin kan genomföras. Efter ett par års stagnation började industrins investeringar ånyo öka under 1969. Denna uppgång synes komma att fortsätta också i år, då industrins bruttoinvesteringar beräknas öka med drygt 10 9. Jag anser det vitalt för vår ekonomis styrka och expansionsförmåga på sikt att dessa investeringsplaner kan realiseras. En viktig förutsättning härför är en real och finansiell återhållsamhet inom Övriga sektorer av ekonomin. Årets budgetförslag har utformats med sikte därpå och leder till en väsentlig reduktion av statens upplåningsbehov.” I den reviderade finansplanen sägs att industrins investeringar utgör härvidlag ett särskilt expansivt inslag. De väntas öka med drygt 15 procent, vilket är en påtaglig höjning i förhållande till den bedömning på 10,5 procent som gjordes i finansplanen. Nu kommer en väsentlig fråga till. Vad säger regeringen i dag om investeringarna? Vi vet att de är mycket vikande. Vad är de senaste uppgifterna? Vad kan vi vänta av industrins investeringar? Jag måste konstatera att be dömningarna är mycket pessimistiska om hur industrins investeringar kommer att utvecklas. Det ser inte ljust ut på något sätt. Det är sannolikt att regeringen ännu en gång misslyckas på en av de mest centrala punkterna i vårt lands ekonomi. Det är möjligt att de stora exportföretagen och i synnerhet de med internationell anknytning «någorlunda kan, dock mot i många fall mycket höga räntor, klara sin kreditsituation, men för flertalet mindre och medelstora företag är situationen mycket allvarlig och i åtskilliga fall rent av ohållbar. Antalet konkurser har ökat kraftigt under senare tid. Det beklagliga är att många företag som egentligen är fullt bäriga kan tvingas ge upp, inte på grund av svaga driftresultat utan därför att kreditmöjligheterna är så stängda att det inte går att fortsätta. De små och medelstora företagen är en så väsentlig del av hela vårt näringsliv att det utgör en verklig fara för hela vårt lands ekonomi om de inte kan fullfölja sin verksamhet. Avveckling av många mindre företag medför också en utarmning av den bygd där de befinner sig, med alla därav följande konsekvenser för arbete, service, handel, kommunikationer, skolor m.m. De hårda kreditrestriktionerna har givetvis medverkat till en onormalt hög räntenivå. Det är inte bara diskontot som är mycket högt, utan bristen på kapital medför också en uppresning av räntenivån som inte är försvarlig. Det skulle vara synnerligen intressant om en undersökning kunde göras om vad de verkligen betalade räntorna är för kommunlån, växelkrediter, större företags betalade räntor, ränta på lån för bilköp o.d. Det skulle nog bli en bestseller för politikerna att titta på. Det är möjligt att de socialdemokratiska politikerna inte skulle bli så förtjusta över sin högräntepolitik. Men det skulle vara intressant att få veta, ty det finns inga uppgifter därom nu. Vad är det för räntor som folk betalar? Att diskontot är sju procent, det känner vi till, men det är inte den räntesatsen utan mycket högre räntor som i verkligheten betalas. De kreditpolitiska åtgärderna torde denna gång ha fått en särskilt kraftig verkan på grund av att de varit i kraft så lång tid. Diskontot har, som jag sagt tidigare, legat på rekordhög nivå ända sedan juli 1969, och kreditrestriktionerna har också varit ovanligt långvariga. Även många företag som ursprungligen hade en god likviditet har fått en stark känning av restriktionerna. När det gäller räntan, tillkommer därjämte kostnadsutvecklingen. Prisoch hyresstegringar under året har också till stor del orsakats av den höga räntan. Det är självfallet att lättnader i kreditrestriktionerna och en sänkning av diskontot skulle vara välgörande för hela vårt näringsliv. En hel rad länder har visat att de kan gå före med diskontosänkningar. Effekterna av en diskontosänkning verkar inte bara i en riktning. Det finns en hel del positiva sidor som man också måste beakta, när man tar sig för att sänka diskontot. Den betydelsefullaste, ja, rent av avgörande aspekten på vårt lands ekonomiska utveckling under 1970-talet blir otvivelaktigt relationerna till andra länder. Vi har praktiskt taget alltid haft ett underskott i handelsbalansen, och vi kommer säkerligen att få det även i framtiden. För 1970 beräknas ett underskott på turistnettot på 1400 miljoner kronor, på övriga tjänster m.m. ett minus på 755 miljoner kronor, på transfereringar ett minus på 900 miljoner kronor. På plussidan har vi framför allt sjöfartsnettot, som för 1970 beräknas uppgå till 1900 miljoner kronor. Resultatet av dessa siffror blir att vi beräknas få ett underskott i bytesbalansen på 300 miljoner kronor för år 1970. Till detta bör man lägga att u-hjälpen under detta år beräknas till 800 miljoner kronor och är avsedd att stiga under de närmaste åren. Nu kan ju regeringen uttala lugnande försäkringar om att vi vid olika tillfällen får förbättringar av vår valutareserv. Men hur är egentligen trenden? Vad kommer att hända under de närmaste åren? Läget är synnerligen oroande. Hur, herrar regeringsledamöter, kommer det att gå med vår valutareserv när handelsbalansen inte kan bringas upp till jämvikt — det har vi inte särskilt stora möjligheter till — inte minst när sjöfartsnettot visar en nedgående trend? Var kommer vi egentligen att hamna? Det finns ingen möjlighet att fortsätta på detta sätt. I första hand är det exportindustrin man tänker på. Jag vill ställa den mycket betydelsefulla frågan till regeringen: Vad tänker regeringen nu göra för att främja och uppmuntra exportindustrin så att denna kan öka sin kapacitet? Jag tror inte, herr finansminister, att man bara kan ge exportindustrin en klapp på axeln och säga att det behövs att ni ökar er produktion. Vill ni vara snälla och öka den med så där en miljard kronor, så att vi kan få en ordentlig valutareserv i vårt land igen! Regeringen måste i stället föreslå åtgärder som verkligen främjar exportindustrin. Det andra alternativet är: Skall regeringen vidta åtgärder på andra områden som berör valutareserven för att vårt land inte skall hamna i den rent av katastrofartade situation som skymtar under 1970-talet? Vi vet att de stora och verkligt svåra konkurrenterna på exportområdet är Amerika, England, Frankrike, Japan, Västtyskland och Italien, vilka sammanlagt svarar för bortemot 90 procent av världens export. I denna hårda konkurrens skall således Sverige försöka att öka sin export. Det är verkligen en av de centrala frågor som vi har framför oss den närmaste tiden. Jag tror inte det blir någon lätt uppgift att öka vår export, men den blir säkerligen nödvändig. Om regeringen följt centerns propåer hade man inte varit i en så prekär situation som nu. Men nu har vi denna situation och det måste göras någonting åt den. Om balansen mellan export och import blir nödvändig att upprätthålla i framtiden, så får man inte förbise de andra poster som ingår i beräkningen av bytesbalansen. Eftersom sjöfartsinkomsterna är nära nog de enda egentliga inkomster vi har på den andra sidan, så bör vi givetvis vara aktsamma om vår sjöfart och främja dess arbete på bästa sätt. Tråkigt nog synes regeringen inte fullt inse värdet av vår sjöfart, utan regeringen fortsätter att försämra dess konkurrensmöjligheter med andra länder. På grund av ett inkomstbortfall då omsättningsskatten ändrades till mervärdeskatt infördes arbetsgivaravgift på en procent. Alla våra fartyg som färdas på världens olika hav hade tidigare knappast haft någon omsättningsskatt, då de i de flesta fall fick köpa sina förnödenheter i andra länder. Nu drabbades de av en extraskatt i form av en arbetsgivaravgift. I det nya skatteförslaget höjes nu arbetsgivaravgiften med ytterligare en procent. Det drabbar ju även sjöfarten, som därigenom kommer i ett ännu sämre konkurrensläge. Jag vet att sjöfarten har en lägre avgift än andra näringar, men den kommer ändå att hamna i ett sämre konkurrensläge jämfört med andra länder. I stället för att främja sjöfarten, som jag sade tidigare, lägger regeringen på den olika pålagor, som inte ger den resurser att hävda sig gentemot andra länder. Jag vill också i det fallet fråga regeringen om den anser att det är en förnuftig politik att försämra läget för den svenska sjöfarten, som ger oss inkomster på 1900 miljoner kronor och så mycket medverkar till att förbättra vår valutareserv. Höjningen av den allmänna arbetsgivaravgiften bör enligt vår mening endast betraktas som ett provisorium. Avgiften infördes år 1968 i samband med omläggningen av den indirekta beskattningen, som jag nämnde, från omsättningsskatt = till mervärdeskatt. Avgiften tillkom i stället för den indirekta beskattningen av investeringsvaror som bortföll, och uttaget bestämdes i första hand med ledning av det bortfall av skatteinkomster som det föranledde. Om arbetsgivaravgiften nu höjs, innebär det att den får betraktas som ett permanent inslag i vårt skattesystem. Det är inte tillfredsställande att en sådan permanentning sker utan närmare undersökning av avgiftens samhällsekonomiska verkningar. Någon sådan utredning har inte föregått vare sig införandet av avgiften år 1968 eller förslaget till höjning i år. Därför har vi i en motion föreslagit att avgiftens storlek omprövas inom en nära framtid, förslagsvis om ett år, och att en utredning om avgiftens samhällsekonomiska verkningar dessförinnan genomföres. En höjning av arbetsgivaravgiften kommer otvivelaktigt att dämpa företagens efterfrågan på arbetskraft, och en generell: avgiftshöjning kan därför innebära ett allvarligt hot mot strävandena till regional utbyggnad av näringslivet inom de sysselsättningssvaga regionerna. Med hänsyn därtill bör enligt vår mening arbetsgivaravgiften inte höjas inom de områden där lokaliseringsstöd nu utgår, inom vissa delar av Kopparbergs län och Gotland. Avgiften bör där bibehållas vid nuvarande nivå, vilket vi framfört i våra motioner. Det stora underskottet på 1400 miljoner kronor på turistnettot är en sak som verkligen måste observeras. Med anledning av lögnaktiga uppgifter i Aftonbladet vill jag uttryckligen säga ifrån att jag aldrig motionerat eller sagt någonting om skatt på resor. Tvärtom har jag talat emot sådana anordningar på grund av deras praktiska ogenomförbarhet. Jag tänker inte Allmänpolitisk debatt föreslå regeringen att lägga skatt på resor. Det är orealistiskt. I så fall får det ske under helt andra former. Men vad som kan göras är att förbättra situationen för den svenska turistnäringen. Kan vi skapa gynnsammare villkor för den svenska turismen, så kan vi kanske få människor från andra länder att besöka vårt land. När de lär känna Sverige kan det också skapa förutsättningar för att göra affärer. Framför allt borde vi dock kunna öka intresset hos de svenska medborgarna att tänka på att det finns underbara semesterplatser också i Sverige. Den aktuella situationen i svensk ekonomisk politik ter sig alltså inte särskilt ljus. De negativa verkningarna av politiken framträder rätt snabbt. Högräntepolitiken och den hårda kreditåtstramningen har givit utslag i ett ökat antal företagsnedläggelser. Jämfört med situationen ett år tidigare fördubblades varslen, och även i fråga om antalet konkurser har en kraftig uppgång ägt rum. Kreditrestriktionerna begränsar företagens möjligheter att genomföra sina planerade investeringar och pressen på priserna har ökat kraftigt under sommaren. Någon återhämtning av valutareserven har inte kommit till stånd i den utsträckning man hade väntat. Under första halvåret 1970 noterades ett stort underskott i handelsbalansen, och riskerna för en fortsatt inflationsutveckling och nedläggning av företag verkar skapa svårigheter inför avtalsrörelsen. Till detta kommer de regionala problemen på arbetsmarknaden, som har blivit bestående. Prisstopp har måst införas, och det för med sig andra icke önskvärda konsekvenser. Vi står inför en avtalsrörelse där utgångsbuden för löneökningar är höga. Regeringen har förlorat greppet om vår ekonomiska politik och hugger då och då till med åtgärder som inte är välplanerade. Prisstoppet kan lätt leda till ett lönestopp, om inte formellt så dock i realiteten. Om t.ex. mejeriarbetarna såväl som andra grupper begär lönehöjning, var skall pengarna tas till dessa höjningar? Det är prisstopp på mejeriprodukter, och priserna på jordbrukarnas produkter är reglerade genom avtal, vilka jag förmodar att regeringen inte ämnar bryta. Jag frågar hur regeringen tänker förfara i denna och liknande situationer. Det gäller ju inte bara detta extrema exempel med mejeriarbetarna. Det finns säkerligen företag som tillverkar priskontrollerade produkter och som med nöd och näppe nu klarar sin ekonomi. Blir det lönehöjningar och dessa inte får kompenseras med prishöjningar, står dessa företag inför valet att lägga ned eller be regeringen att få höja priserna. Då är vi i en situation som betänkligt liknar ett lönestopp på vissa områden. Centern har inte gjort några större invändningar mot de punktåtgärder med karaktär av nödfallslösningar som regeringen föreslagit. Vi har motionerat om åtskilliga ändringar men dock i stort accepterat vad som sagts. Jag skall inte närmare gå in på dessa frågor — de kommer att debatteras senare. Men höjningen av arbetsgivaravgiften inger vissa betänkligheter. Kommer den att verka investeringshämmande? Blir den i form av högre priser på varorna ett slags omsättningsskatt? Det är sannerligen ingen angenäm situation som regeringens felaktiga ekonomiska politik försatt oss i. När vi kritiserar regeringspolitiken, får vi ofta svaret att ni kan ju komma med andra förslag, om ni vill. Ja, det har vi gjort, men regeringen lyssnar inte på vad vi säger. Man har sin majoritet, och man handlar som man vill. Jag vill bara erinra om att när herr Hedlund föreslog att medvärdeskattehöjningen skulle träda i kraft den 1 juli, så vågade socialdemokraterna inte vidta den åtgärden. Men vad säger herrarna i dag om det förslag som herr Hedlund framförde då? Naturligtvis är det svårt att driva ekonomisk politik så att det blir balans och bästa möjliga resultat, men regeringen har verkligen lyckats med att misslyckas i särskilt hög grad! Den har inte lyckats fördela vår bruttonationalprodukt på ett förnuftigt sätt. Vi vet att vi på tillgångssidan har 177 miljarder kronor, och det är klart att vi alltid måste försöka öka detta belopp, men de prognoser vi nu har rör sig om detta belopp. Dessa tillgångar måste bli fördelade så att i synnerhet investeringssidan får erforderliga resurser att kunna bygga för framtiden. Men regeringen har handlat opportunistiskt, sneglat på väljargunst, dröjt för länge med åtgärder, och den har över huvud taget fört en politik som inte varit fast och konsekvent. Detta gäller fördelningen av våra resurser till investeringar, konsumtion, lagerhållning m.m. Men man har heller inte fört en politik som har åstadkommit jämlikhet mellan medborgarna i vårt land. Fördelningen har inte varit riktig mellan konsumtion och sådant. Den har heller inte varit riktig mellan medborgarna. Med jämlikhet menar vi i centerpartiet inte att alla människor skall ha exakt samma arbetstid och exakt samma betalning för sitt arbete. Var och en skall ha rätt att forma sitt liv som han vill. Men det är för stora och oberättigade skillnader mellan olika grupper i vårt land. Socialdemokraterna har misslyckats med jämlikhetspolitiken. Under deras regim har skillnaderna på många områden blivit större i stället för mindre. Centern har intensivt arbetat för större jämlikhet, t.ex. i fråga om låginkomstgrupperna, sänkt pensionsålder, allmän = arbetslöshetsförsäkring m.m. Det är på tiden att socialdemokraterna inte bara pratar om jämlikhet utan också gör någonting för att förverkliga den. Till jämlikhetsfrågorna hör att pensionsåldern bör sänkas till 65 år. Det finns många skäl för en sådan sänkning. I första hand jämlikheten — den har jag redan nämnt — det allt högre ar betstempot, och dessutom svårigheterna för eventuellt friställd äldre arbetskraft att ånyo få anställning. Frågan om pensionsåldern och en rad andra orättvisor på det sociala fältet är vi skyldiga att lösa inom en snar framtid. Ingen kan stå emot svenska folkets krav på att få bort dessa orättvisor. Därvidlag är det centerpartiet och Landsorganisationen som har drivit på starkast, framför allt när det gäller pensionsåldern. Över huvud taget har det ägnats alldeles för litet uppmärksamhet åt människornas situation åren närmast före pensionsåldern. Centerpartiet har föreslagit att ATP-avgifterna skall slås ut på tiden före 55 års ålder. För arbetskraft över 55 år skall sålunda ingen ATP avgift utgå. Det räcker dock inte med detta och en del andra i och för sig förtjänstfulla åtgärder som har vidtagits för den äldre arbetskraften, utan vi måste göra mycket mera. För den som blir arbetslös när han är över 50 år, så vet vi att det möter mycket stora svårigheter att få en någorlunda likvärdig anställning. Detta aktualiseras så mycket mer när så många företag genom strukturrationalisering, kreditrestriktioner o.d. tvingas upphöra. Den som arbetat kanske 25 år i ett företag och blir arbetslös i 60-årsåldern har sannerligen ingen avundsvärd situation. Den enskilda människan och hennes situation är och kommer att vara den främsta utgångspunkten för centerpartiets handlande. Talar man om att forma ett bättre och rättvisare samhälle i framtiden, måste man också ta lärdom av utvecklingen hittills. Här vill jag också säga att den enskilda människan har knappast någon vinst i den fortsatta koncentrationen till allt större städer och utglesningen av andra områden i vårt land. Det är en central fråga i dagens situation. Vad hjälper det människan om man bildar en stad med 2,5 miljo ner invånare, om hon inte får några fördelar av att man koncentrerar befolkningen på det sättet? Vi har påpekat detta vid flera tillfällen, och vi har också vunnit gehör för det. I dag vill ju ingen förmena Norrlandslänen och andra eftersatta landsdelar ökat stöd genom lokaliseringspolitiken t.ex. Detta är en avgörande fråga inför 1970-talet, och jag hoppas också att regeringen vill medverka till att vi får en samhällsplanering som vänder utvecklingen i rätt riktning. Detta kräver en målsättning för hur de enskilda människorna skall arbeta och bo och hur de skall få en likvärdig service. De medel som finns för en samhällelig styrning av resurserna mellan skilda regioner måste underordnas en regionalpolitisk målsättning. Det gäller utbildningsmöjligheter genom decentralisering av högskolor, industrietablering genom rätt användning av investeringsfonderna, rättvisare fördelning av väganslagen samt stimulans och sysselsättning genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder. En fast målsättning och planering krävs för att inte den utveckling skall fortsätta, som innebär att man ger med den ena handen och tar tillbaka med den andra. Vi har som ett exempel pekat på att samhället genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder ger nästan lika mycket medel i form av stöd till arbetskraft, som slussas över till redan överhettade områden, som man ger ut i form av lokaliseringspengar. Centerpartiet har föreslagit kraftåtgärder för att komma till rätta med obalansen mellan storstadsområden och glesbygd genom införande av en form av etableringskontroll, som man sedan en tid använt i vårt västra grannland Norge. Det är glädjande att regeringen har observerat detta och framlagt ett förslag, om ock i något mildare form. Samtidigt bör man också stimulera till investeringar och nyetableringar i de svagare landsdelarna. Om man kan få till stånd ett slags samråd mellan cen trala myndigheter, förslagsvis AMS, och de regionala kommunala organen, så skulle detta vara ett framsteg. Herr talman! Jag vill till slut säga att sedan utrikesdebatten i slutet av april har inga större förändringar skett i fråga om de problem som diskuterades då. Därför har jag inte berört denna del så mycket i mitt anförande. Förenta nationerna håller just nu sin 25:e generalförsamling i New York, och det kan vara anledning att harangera organisationen för dess arbete. Om någon hade högt ställda förväntningar på FN när organisationen bildades för 25 år sedan, så har dessa knappast infriats. Den som hade någon erfarenhet av internationellt arbete och betraktade dessa frågor realistiskt spände emellertid inte bågen så högt. Man kan konstatera att organisationen under sin 25-åriga tillvaro utfört ett mycket värdefullt arbete för fred och framsteg i världen. Inom fredsarbetet får man endast räkna med små framsteg för att så småningom nå fram till de större målen. Ser man på alla de brännande frågor som förekommit i FN under dessa år, t.ex. Korea, Kongo, Cypern, Nya Guinea, Främre Östern m.fl., så har FN visserligen inte alltid lyckats skapa bestående fred, men man har dock vid åtskilliga tillfällen lyckats avvärja ett begynnande krig. I nedrustningsarbetet kan man erinra om testförbudet, ickespridningsavtalet, rymdavtalet, Antarktisavtalet, Tlatelolcoavtalet, som dock är steg på vägen till större säkerhet även om det inte är några jättestora framgångar. Förenta nationerna har också utfört ett mycket värdefullt arbete med den tekniska hjälpen och övrig hjälp till uländerna. Åtskilliga konventioner har utarbetats och beslutats, främst om de mänskliga rättigheterna, men också andra som är av stort värde för det mellanfolkliga samarbetet. FN har stor betydelse bara genom sin existens. Att det finns ett forum där nära nog alla världens länder kan träf fas för att överlägga om internationella problem är av mycket stort värde. FN har lyckats bra när det gäller att bli en universell organisation. 127 länder är nu medlemmar, och det är flertalet länder som kan tänkas bli medlemmar utom dem som nu är delade eller är under kolonialt välde. I ett annat avseende står organisationen starkare än någonsin, och det är att nästan alla nu är eniga om att organisationen måste finnas till. Det måste finnas ett forum för internationella överläggningar och för samordning av internationellt arbete. Låt oss hoppas att organisationen efter 25 års gagnerik verksamhet kommer att stå ännu starkare i framtiden och kunna utföra ett ännu intensivare och mera framgångsrikt arbete för fred, säkerhet och framsteg. Jag är övertygad om att hela svenska folket står bakom en sådan önskan. Så mycket finns inte att säga just nu om Sveriges relationer till EEC. Förhandlingarna börjar den 11 november. Vi bör beakta de realiteter som finns i sammanhanget: Finland som vill ordna sina eventuella förbindelser med EEC enskilt, Danmark och Norge som är och säkerligen kommer att förbli NATO länder och så Sverige i en speciell ställning. Danmark och Norge har också klart ansökt om inträde. Den norske utrikesministern har just betonat att Norge vid tre tillfällen med stor majoritet har beslutat om att söka formellt inträde i EEC. Det är helt onödigt, anser jag nu, att göra några spekulationer, vare sig i den ena eller den andra riktningen, innan förhandlingarna har börjat. Sverige har formulerat fyra krav och dem bör vi hålla fast vid, men därutöver tjänar det ingenting till att i detta skede komma med spekulationer som bara förvirrar debatten. Slutligen vill jag betona betydelsen av det nordiska samarbetet, och jag vill säga att det inte bör vara ett sådant samarbete bara när det passar Sverige utan det bör vara i alla betydelsefulla frågor. Även om de nordiska länderna inte alltid skulle nå fram till enighet, så måste vi i alla fall se till att det sker samråd och samarbete så långt det finns möjlighet därtill. Herr talman! Denna remissdebatt, som ser ut att bli den sista i riksdagens nuvarande form och därmed också i första kammaren, är inte knuten till någon speciell punkt på föredragningslistan. Därför följer jag inte en gammal god tradition, nämligen att framställa ett yrkande. Jag har inget speciellt yrkande efter detta anförande.

Herr talman! Naket våld slår från dag till dag på människors sinnen. De svenskar gör fel som försöker skärma av sig från bilder och berättelser av det våld som det organiserade kriget utgör och förlöser. Ansträngningarna att motverka våldet och lindra dess verkningar måste bygga på insikt hos alla dem som mentalt orkar bära den. Men om några gör sig blinda framför TV-apparaten genom att sluta ögonen, så finns det andra som med uppspärrade ögon söker förvrida bilden av det våld som enskilda och grupper begår även där vapenvila och fred råder. Vi måste avvisa och förkasta tanken att bortrövande och mord på oskyldiga, bombhot och faktiska attentat mot tredje man kan och bör förlåtas därför att de skulle utgöra ett mindre våld än det organiserade kriget. Vi måste bestämt och entydigt säga ifrån mot de metoder som hänsynslösa grupper utnyttjar i medvetande om det moderna samhällets och de mellanfolkliga relationernas sårbarhet. Just för de små nationerna är detta viktigt. Inte heller kan vi acceptera den förledande tanken att våldsam omstörtning av socialt otillfredsställande men på demokratiska beslut grundade samhällsförhållanden skulle kunna godtas. Befrielserörelsernas desperata nöd i diktaturländer och deras rätt att göra uppror låter sig inte över Allmänpolitisk debatt föras till länder, där den demokratiska processen — låt vara långsam och trög — är redskapet för samhällsförbättringen. Detta måste sägas ut, klart och ofta. Liberalismen i Sverige är medveten om sin begränsade genomslagskraft i de stora sammanhangen. Men vårt ansvar ökar i ett läge där en liberal livshållning på de flesta håll i världen ringaktas, där liberalismen som politisk rörelse på de flesta håll utanför Norden är trängd och klämd och där inte alla som försetts med den etiketten alltid inser sitt sociala ansvar. Förr eller senare tröttnar människor på den hårda polariseringen mellan egoism och marxism, snarare eller snart kommer flera unga människor genom personliga upplevelser fram till att de inte kan undvara den balans av öppenhet, förståelse och självansvar som är liberalism. Tendensen till självbelåtenhet och isolationism blandas på ett förbluffande sätt in i den svenska debatten även av dem som säger sig vara internationalister och hänsynslöst kritiska mot bestående värden. De kan inte få marschera oemotsagda. Partiernas ansvar att vägleda opinionerna till en ärligare syn på vår ställning i världen gäller också de enskilda politikerna. Jag kan instämma i vad herr Bengtson sade om att det i detta läge inte finns anledning till spekulationer av den typen. Nog finns det dessutom skäl att önska att de svenska fackliga rörelsernas ledande personer skall kunna också i konkreta frågor hålla den positiva internationella linje som de — med några få beklagliga undantag — har stått fast vid under efterkrigstiden, även i lägen där tendenser till invandrarfientlighet eller rent av utlänningshat har stuckit upp. Det är inte bara i Sverige som debattläget inför EEC:s erbjudande att vidga Europamarknaden kommer att ställa krav på både fackliga och politiska ledare. Det brittiska arbetarpartiet och det norska centerpartiet är exempel på rörelser som nu slits mel lan ansvar och självhävdelse. Men situationen i vårt land har ytterligare en dimension därför att vi i Bryssel möter upp med ett grundvärde som inte låter sig prutas på: vår genom lång tid metodiskt uppbyggda neutralitet. Motsättningar mellan partierna i strategiska EEC-frågor under 1960-talet behöver inte återupplivas under 1970-talet, om regeringen inser sitt ansvar när en förhandlingssituation nu närmar sig utan att regeringen efter nyår förfogar över någon egen tjänstvillig majoritet i riksdagen. Ett första prov på regeringens förmåga att inse sin begränsning och det nödvändiga i att vara resonabel är att tillmötesgå folkpartiets krav på organiserat och metodiskt samarbete under EEC-förhandlingarna. Jag har föreslagit en permanent arbetsgrupp och utgår från att de resonemang mellan partierna som statsministern nu har gått med på skall kunna gå över i den arbetsformen. Om ministerrådets nattövningar i Bryssel under det senaste dygnet skall ses såsom en positionsangivelse i förhållande till Sveriges ansökan eller ej är ännu oklart. Det går inte att just nu säga om regeringens bräckliga förhoppning, att 1967 års förhandlingsuppläggning inte skall bli förfelad, håller eller ej. Jag vill inte inför tisdagens utrikesnämnd låsa folkpartiet i oruckbara formuleringskrav men räknar med att enighet skall råda mellan alla partier som är företrädda i utrikesnämnden om att Sverige skall söka nå en så nära anslutning till EEC som är förenlig med vår neutralitetspolitik. Det är naturligt att i första hand sikta till medlemskap. Först om detta ej visar sig möjligt får man pröva annan anslutningsform. 1970 års val, herr talman, har redan hunnit analyseras och kommenteras av många. Det finns ännu inte så många vetenskapliga eftervalsundersökningar och statistiska mätningar att tillgå. Men för de viktigaste slutsatserna behövs inga omfattandé vetenskapliga undersökningar. Socialdemokraterna har lidit ett svårt nederlag, medan de båda mittenpartierna, särskilt centerpartiet, har nått en betydande framgång. Historikerna får säga vad de vill om 1970 års val, men en sak är klar: då bröts den socialdemokratiska enpartidominansen. För hur lång tid vet vi inte; vi har rätt att hoppas att det skall gälla för överskådlig tid. Hela valåret 1970 pekade vi från folkpartiet på att många väljare som 1968 röstade på socialdemokraterna och tyckte det var bra att socialdemokraterna då vann valet sedan har kommit fram till att socialdemokraterna just genom 1968 års valseger blev alltför mäktiga och 1970 behövde få en påminnelse om sin begränsning. Intervjuundersökningar strax före valet bestyrkte denna iakttagelse. Valutslaget blev den slutgiltiga bekräftelsen. Genomsnittsväljaren gillar inte att socialdemokratin blir för mäktig. I skoldebatten fick vi ett tydligt exempel på regeringens självtillräcklighet. Trots lärarförbundens och våra krav vägrade utbildningsministern att rätta till sitt eget misstag i fråga om utredningen om skolans inre arbete. Bland dess ledamöter skulle företrädare för lärare och elever — alltså de som bäst känner skolans verklighet och arbete inifrån — inte få vara med. Jag uppmanar nu en sista gång på det här sättet utbildningsministern att acceptera lärarnas krav på en sådan representation för dem som arbetar i skolan. Det viktiga fortsatta reformarbetet förutsätter att lärarna känner att de har statsmakternas förståelse för sin faktiska arbetssituation. Att en allsmäktig socialdemokratisk regering ännu några månader fram till årsskiftet kan utnyttja vad som i parlamentarismens England kallas lama ankans session, kan inte dölja att vi har fått ett helt nytt politiskt läge i Sverige. Socialdemokratin måste i den första enkammarriksdagen i inrikespolitiska frågor grunda sin regeringsställning på aktivt stöd av kommunisterna i avgörande voteringar. Men detta stöd kan ju inte rimligen utsträckas till alla frågor. Den demokratiska oppositionen har trots ett ganska dåligt utgångsläge för tolv månader sedan besegrat det mäktiga socialdemokratiska partiet och möter nu regeringen med sju mandats övervikt i enkammarriksdagen. Regeringen borde faktiskt skaffa sig en ny signaturmelodi. Det gick att låna den för några veckor sedan från Svensktoppen där det i visan hette: ”Ingenting är längre som förut”. I stället låtsas man som om ingenting hänt. Herr Palme tror att socialdemokratin gjort sitt näst bästa val efter kriget. I verkligheten är det ju bara i ett riksdagsval under de 25 efterkrigsåren som socialdemokratin har lyckats sämre. Mot socialdemokratins förluster och motgångar står mittenpartiernas framgång. Det är alltså inte konservativa grupper som har vunnit på det socialdemokratiska nederlaget. I stället har två reformvänliga, progressiva partier gått fram. Man kan fråga vad det var som till sist utlöste det bristande förtroendet hos socialdemokratins egna väljare. Jag kan som exempel ta en liten händelse. Den tidning som spreds i Solna av socialdemokraterna två dagar före valet med budet att man hade återtagit majoriteten i Solna var i all sin slumpmässighet ett ganska typiskt exempel på den maktmedvetna attityd som det socialdemokratiska partiet har visat upp, från den välregisserade partikongressen i höstas, under våren och genom hela valrörelsen. Men väljarna reagerade negativt. Socialdemokraterna vann inte i Solna och inte heller i riksvalet. Hemlighetsmakeriet om skatten talade för sig. ”Fel debatt” sade herr Palme om våra krav på närdemokrati när oron på arbetsmarkna Allmänpolitisk debatt den bekymrade de flesta i vintras. Statliga utredningar som tidsanpassades till regeringspartiets valstrategiska planering förlorade sin sakliga tyngd. Arbetarekommunen i Solna borde åtminstone ha fått det erkännandet av det stora partiet för sitt tilltag att man mycket konsekvent följt upp de myndiga tongångarna från partistyrelse och kanslihus. Folkpartiet har i den gångna valrörelsen haft en fördel av att det idé mässiga anslag valdebatten hade, i synnerhet i valrörelsens början, väckte väljarnas intresse. I fråga efter fråga har det varit möjligt att peka på grundläggande sociala värderingar på ett sätt som måste ha varit till fördel för de många väljare som vid varje val frågar efter var de egentliga skillnaderna mellan partierna finns.

Allt detta är exempel på frågor där den idémässiga framtoningen är tydlig och väsentlig och har medverkat till den liberala återhämtningen i årets val. Men en idémässig framtoning är inte detsamma som ett rent ideologiskt val. Åtskilliga konkreta frågor — livsmedelspriserna, hushållens ekonomi, hyrans storlek, för att nu ta några exempel — upplevdes av många som helt avgörande och som utan fast anknytning till ideologierna. Visst har vi alla som politiker ett ansvar för att debatten ofta styrdes bort från de stora sammanhangen mot i och för sig viktiga detaljer. Jag hoppas alltså att årets valrörelse ändå skall innebära början till ett riktigare sätt att presentera partiernas politik. En rektor skrev häromdagen i en debattartikel i Göteborgs-Posten, att politikerna i valtid hittills har lärt eleverna fula vanor, och fortsatte: ”När de ledande politikerna tillåter sig att komma med osakliga påståenden, braskande löften, lögner och invektiv, tror jag att de underskattar den stora väljarkåren.” Det är en bedömning som säkert måste vara riktig. Därför fäster vi stort avseende vid den idémässiga framtoningen av folkpartiets politik och hur den kunde påverka valrörelsen. Den socialdemokratiska attityden till denna liberala politik bidrog i år till den socialdemokratiska tillbakagången. Genom att undvika att ta ställning och ge klara besked, genom omdömeslösa utfall och personangrepp, genom att överlägset avvisa erbjudanden om samråd och gemensamma lösningar förlorade man under valåret och under själva valrörelsen — det visar undersökningarna — förtroendet hos många väljare. Jag vill ta den ekonomiska politiken som exempel. Före valet beskrevs den svenska ekonomin som stark. Varningar från oppositionen om bristande balans i de utrikes betalningarna, om järnhård kreditåtstramning och skyhög ränta, om prisstegringar och inflationsrisker — allt avvisades. Förslaget om en stabiliseringskonferens, som ju innebar att oppositionspartierna inför ett viktigt val var beredda att tillsammans med regering och arbetsmarknad ta ansvar för åtgärder, som kanske inte skulle blivit så populära men som var ägnade att i tid stärka landets ekonomiska läge, avvisades också, trots att det var ett unikt erbjudande. Det vi nu efter valet fått uppleva från regeringens sida kan inte beskrivas som annat än ett bedrövligt skådespel. Från statsråd, som gärna talar om behovet av starka regeringar och som hittills i riksdagen kunnat räkna med ett exceptionellt starkt röstunderlag, får vi nu det ena beskedet efter det andra, som på nästan varje punkt ger oss inom oppositionen rätt i våra varningar före valet. I anföranden och intervjuuttalanden kommer nu nära nog ordagrant de formuleringar vi känner igen från våra egna debattinlägg före valet. Vi har alltså fått bevittna hur en stark regering under ett helt valår drivit en annan ekonomisk politik än vad den egentligen anser bäst för landet. På frågan varför de åtgärder som nu förs fram inte vidtagits tidigare svarade finansministern vid den presskonferens där han presenterade stabiliseringspaketet mycket riktigt: ”— — — vi hade ju en politisk debatt av allmänt slag före valet.” Finansministern har alltså med Grönköpings Veckoblad upptäckt att det gått politik i valrörelsen 1970. Det är en sällsam upptäckt av den gamle partigängaren och kan illustreras med åtskilliga exempel. Vi vände oss mot kapplöpningen mellan löner och priser. Det var visserligen många som den vägen uppnådde löneförbättringar under själva avtalsperioden, men löneglidningen födde ju samtidigt nya prisstegringar. När vi påpekade detta sade ledande socialdemokrater att folkpartiet var löntagarfientligt och att vi ville låta industriarbetarna betala stabiliseringspolitiken. Nu sägs syftet med herr Strängs åtgärder vara just att bromsa löneglidningen. Kanske kommer Yngve Persson också här i kammaren att låta oss få ta del av sin uppfattning att mindre inkomststegringar kan ge hög reell standard och dessutom hjälpa Sverige till en bättre internationell konkurrenskraft. Då har debatten onekligen gett resultat. Till de oriktiga uttalandena före valet räknar jag också herr Strängs uppgift att staten sparade 1 miljard genom att senarelägga beställningar. Den siffran visade sig, när riksdagens upplysningstjänst granskade den, vara en ackumulerad summa. Den inkluderade alla senareläggningar, även dem som skjutits fram någon enda månad och därmed ändå belastade statens utgifter den tidsperiod besparingarna avsåg. Så försökte man förgylla bilden av sin egen otillräckliga handlingsvilja. Men den socialdemokratiska strategin hade inte räknat med att väljarna själva uppfattade de ekonomiska problemen som mycket allvarliga. Valtaktikerna in Allmänpolitisk debatt såg inte att gapet blev för stort mellan verkligheten och de myndiga orden från herr Sträng; väljare som förgäves väntade på rent spel och klara besked har nu efter valet fått belägg för den trovärdighetsklyfta som uppstod redan före valet. Men en egenskap hos herr Sträng förefaller svår att förändra. ”Skulle jag bli klokare av att sätta mig ner och lyssna till andra”, sade herr Sträng i augusti. Hur är det? Föredrar inte finansministern nu som tidigare att prata med sig själv? Herr Strängs försök att skilja mellan politisk debatt och ekonomisk verklighet borde faktiskt förvisas till samma vrå som den där han till vardags sitter och pratar med sig själv. Politiken måste utan alla skygglappar handla just om verkligheten. Nu handlar det alltså om hur vårt land skall ta sig ur den situation dit regeringens misslyckade ekonomiska politik fört det. Det blir då nödvändigt att i stort sett godta den köpkraftsindragning regeringen sent omsider föreslår. Men det finns ingen möjlighet att säga om just de 1850 miljoner kronor som finansministern söker undandra konsumtion verkligen är ett rätt mått. Ingen kan säga hur den höjda arbetsgivaravgiften exakt kommer att återverka på avtalsrörelsen. Vad vi vet är att den i några fall slår olyckligt. Den motverkar alldeles uppenbart de regionalpolitiska åtgärderna. Det har sagts många gånger från denna talarstol av oss, men även av regeringens företrädare, att regionalpolitiken måste utformas med tanke på att det behövs arbetskraftsintensiva företag i stödområdena. Men en löneskatt av den här typen slår naturligtvis hårdast just på detta slag av företag. Den driver på i och för sig välmotiverade arbetskraftsbesparande rationaliseringar också i de områden av landet där det är brist på arbeten. Därför säger vi nej till en höjning av löneskatten i stödområdet. Även om företagen så länge prisstop pet varar inte kan kompensera sig för arbetsgivaravgiften måste de förr eller senare ta in den i sina priskalkyler. För arbetsgivare som inte har varor utan idéer, tro och mänsklig värme att marknadsföra blir avgiftshöjningen enbart en belastning. Jag syftar på de ideella organisationerna, som verkligen har anledning att känna herr Strängs senaste slag mot deras samhällsoch livsåskådningssträvanden som ett uttryck för okänslighet. Vi begär att de ställs vid sidan av höjningen och i stället helt befrias från löneskatten. Stimulanser i stället för pålagor är över huvud taget ett inslag som fattas i herr Strängs senaste paket. Vi kan inte följa gamle Thorssons finanspolitik från tiden före den moderna konjunkturpolitiken genom att bara dra åt svångremmen och tro att vi skall kunna svälta oss igenom krisen. När praktiskt taget alla allvarliga konjunkturbedömare — utom möjligen riksbankschefen — tar de vikande orderstockarna inom många branscher som tecken på att vi måste räkna med en viss avmattning in på 1971, gäller det ju att i tid sätta in stimulansåtgärder. Krediter måste nu bli mindre svårtillgängliga, och då måste bankerna få mera pengar att röra sig med än vad de för närvarande har. Självfallet skall industrins investeringar då få den förtur man talar om men som de ännu inte fått. De mindre och medelstora företagen är sedan länge i en orimlig situation. Men eftersom nu även många av de börsnoterade företagen börjar få sämre likviditet, borde ett selektivt frisläppande av investeringsfonder kunna förberedas. Var och när är finansministern beredd att börja? I vår motion från i går om stabiliseringspolitiken föreslår vi ett värdebeständigt sparande med förtur för dem som i december har skattepengar att lyfta. Vi åsyftar alltså att ytterligare minska köpkraften i ett särskilt prekärt läge. Detta utesluter självfallet inte andra sparstimulanser. Herr Sträng sade i torsdags här i kammaren att han just denna vecka skulle tänka närmare på sparandet. Är det ett uttryck för en ny syn på behovet av enskilt sparande? Det vore glädjande om vi fick reda på litet om vart tankarna går. Att exporten skall stimuleras är ett av huvudmålen för den ekonomiska politiken. På längre sikt låter det sig göras bara genom ökade industriinvesteringar. Både med tanke på Sveriges konkurrenskraft och löntagarnas ekonomiska situation är det självfallet av oerhörd vikt att lönerörelsen kan ske i en sådan anda av förtroende för att statsmakterna äntligen börjar slå vakt om pennigvärdet, att det inte blir nödvändigt för löntagarna att kompensera sig även för en kommande inflation. Regeringens bild av vad som är det samhällsekonomiska utrymmet för lönerörelsen hade fått en annan inramning och betydelse, om den presenterats redan i våras vid en sådan stabiliseringskonferens som jag länge krävt. De hotfulla mumlanden och lösryckta kärnord herr Sträng tror sig kunna ersätta den med ger inte förhandlarna någon vägledning. Möjligen väcker det hos en eller annan äldre löntagarförhandlare minnet av Albert Engströms skildring från en grymmare tid, av kolingens besök på Sprutmojet. Där serverades soppa med spruta i tallriksliknande urholkningar i bordet. Men just när soppan var ihälld kom kolingen och betjäningen i gräl om betalningen. Slutet blev att soppan sögs upp i sprutan igen med slutrepliken: Här kammar Du noll. ”Här kammade Du noll, sa Sträng”, det är en replik som löntagarna nog helst vill slippa höra när den mödosamma förhandlingsomgången är genomkämpad. Men den socialdemokratiska regeringspolitiken drabbar löntagarna inte bara direkt. De blir också lidande genom de företagsnedläggelser och konkurser som alltjämt fortsätter även för normalt lönsamma företag, som inte i tid kunnat göra lämpliga investeringar för det nya, hårdare konkurrensläget. Att konkurrera med exempelvis japanska företag som har lika liten självfinansiering men tillgång till en smidigt fungerande kreditmarknad är närmast omöjligt. En konsekvens av de ordinarie bankernas ansträngda likviditet demonstrerade regeringen eftertryckligt under valrörelsen, då Investeringsbanken — tvärtemot vad som sades i propositionen vid dess tillkomst — fick rycka in ”för att lösa uppdykande sysselsättningssvårigheter” i enskilda företag. Det kan ju inte vara särskilt roligt för Investeringsbankens skicklige chef att inom loppet av några veckor för regeringspolitikens skull få lov att bryta mot tre principer som kungjordes vid bankens tillkomst: den att man inte skulle träda i stället för arbetsmarknadsoch lokaliseringspolitiken, den att man inte skulle tala om vem som skulle få lån och den att man inte skulle tala om beloppet. Kreditmarknaden är sedan någon tid utsatt för påfrestningar som inte har någon motsvarighet i modern tid. Frågan är om man inte rent av kan tala om risk för ett totalt sammanbrott. Utvecklingen av kreditmarknadens totala volym och fördelning på låntagare säger att någonting måste vara galet. I en uppgående konjunktur har staten lagt beslag på en allt större andel av kreditmarknaden. Från att 1966 ha tagit 10 procent av tillgängligt låneutrymme i anspråk har herr Sträng funnit sig föranlåten att 1969 öka denna andel till 22 procent eller uttryckt i kronor från 1252 miljoner till 3796 miljoner, dvs. en tredubbling av upplåningsbehovet. Det skall erkännas att finansministern inte saknat ambitionen att bryta denna utveckling. I statsverkspropositionen 1969 lovade herr Sträng att den statliga upplåningen skulle minska. Detta löfte upprepades i -. kompletteringspropositionen samma år. Resultatet blev det motsatta. I kompletteringspropositionen i våras kapitulerade herr Sträng och sade att ”under innevarande budgetår” — dvs. 1969 71, skulle det bli en minskning av statens underskott, dvs. minskad statlig upplåning. Alla vet vi vad Rellingen säger om sådant. Det är näringslivet och kommunerna som har kommit i kläm på grund av statens framfart. Nedskärningen av näringslivets upplåning inger allvarliga betänkligheter. År 1968 lånade man upp 7200 miljoner kronor, men det ser för närvarande ut som om knappt en tredjedel av denna summa skulle stå till näringslivets förfogande för 1970. Vi kan också notera som ett resultat av denna politik, att antalet konkurser fortfarande ökar kraftigt. Ökningsprocenten för de åtta första månaderna 1970 ligger på 30 procent mot tidigare under några år 12 å 14 procent. Läget är inte bättre för kommunerna. Trots att staten lagt på kommunerna stora och krävande uppgifter på bl.a. undervisningsområdet, vilka kräver omfattande investeringar, har det tillgängliga kreditutrymmet halverats sedan 1968. Vad som drabbas är de omfattande och viktiga följdinvesteringarna till bostadsbyggandet, vilka ofta uppgår till samma belopp som själva bostadsbyggandet och krävs för att nya bostadsområden inte skall bli utan service. Men värre än att vara bankchef i herr Strängs nådeår 1970 är alltså att vara kommunalman eller kommunal skattebetalare. Under de senaste veckorna har många människor i det här landet fått veta att de trots regeringens fagra löften i valrörelsen om skattesänkningar kommer att få höjd skatt på grund av höjd kommunal utdebitering. I stor utsträckning är det ett expeditionsjobb, som måste utföras av de kommunala förtroendemännen därför att nya uppgifter lagts på dem av staten, utan att kommunerna fördenskull anvisats finansieringsvägar. Riksdagen har uppmanat regeringen att tillsätta en utredning för att komma till rätta med kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Finansministern tillsatte visserligen en utredning, men den fick inte de direktiv, som riksdagen uttalat sig för. Kravet har sedan riksdagen ställde det understrukits av Svenska kommunförbundet i skrivelser till regeringen. Hur prekärt läget är i många kommuner framgår av den enkät som Kommunförbundet under sensommaren genomfört för att skapa klarhet i kommunernas likvida ställning. Resultatet är närmast chockartat. Inte mindre än var fjärde kommun beräknar att likviditeten kommer att vara negativ vid årsskiftet 1970/71 på grund av restriktionerna på kreditmarknaden. Det är som vanligt de snabbt expanderande kommunerna med stor inflyttning och stor andel unga barnfamiljer, som har det svårast. Det är därför angeläget att ändrade regler för utbetalning av till staten inbetalad kommunal skatt — som den nyss överlämnade utredningen behandlat — beslutas utan dröjsmål. Att finansministern utnyttjar det nuvarande ekonomiska krisläget till att sätta press på kommunernas expansionsplaner måste man ha en viss förståelse för. Men som jag nyss sade — i stor utsträckning måste kommunerna utföra ett expeditionsjobb av reformer som statsmakterna med finansministerns välsignelse redan beslutat om, och det går inte för kommunerna att plötsligt slå back, när oundgängliga investeringar skall ske. Framför allt — och det är där finansministerns ansvar ligger och där ansvar också måste utkrävas av honom — han gör den ekonomiska planering han själv och vi alla kräver av kommunerna närmast omöjlig. Det är kanske inte så förvånande när herr Sträng ännu för statens del föredrar improviserande framför flerårsplanering av budgeten. Både LO och folkpartiet har sedan länge be gärt en sådan långsiktig uppläggning där prioriteringen mellan de angelägna reformerna blir en huvuduppgift. Men regeringen vill eller vågar inte planera för hela 1970-talet. 1970 års val, herr talman, blev på det vardagligt-praktiska planet ett nederlag för socialdemokratin som regeringsparti och på det idémässiga planet ett bakslag för socialdemokratin som åsiktsriktning. Valet blev en sporre för alla liberala krafter att fördjupa och utveckla de stora frågor som kommer att dominera 1970-talets inrikespolitiska debatt. ”För ett mänskligare samhälle” var aldrig tänkt som ett slagord bara för en valrörelse utan som ett tema för en långsiktig politik. Vi är ute för att rädda miljön. För att skapa en regional balans. För ökad jämlikhet och rättvisa åt kvinnorna. För en solidaritet utan gränser, med nya vägar för internationellt biståndsarbete. För en ekonomisk politik och ett skattesystem som motsvarar de krav på social rättvisa och en ansvarskännande fördelningspolitik vi måste ställa. Självfallet är dessa frågor inte nya i den politiska debatten. Vi gör inte anspråk på någon fullständig upphovsrätt. Vilken politiker, oavsett parti, har inte med skärpa pekat på det fruktansvärda miljöhot vi tvingas leva under, talat med värme om de förbättringar som främst måste komma de lågavlönade till del eller slagit fast att lokaliseringspolitiken måste få större resurser? Men i dag är dessa allmänt välvilliga fraser uttömda och berövade sitt värde i politiska tal och artiklar. Just därför att de flesta av 1970-talets stora frågor redan passerat det stadium, där ord och fraser ändå innebär något nytt, kommer de närmaste åren att avslöja var partierna egentligen står och hur långt deras vilja i verkligheten går. Vad som nu krävs i flera av de områden jag nämnt är radikala grepp och helhjärtade satsningar. Ingen tror längre att vi klarar miljöproblemen enbart genom att förorda avgasrenare men samtidigt skära ner anslag till kollektivtrafiken. Ingen tror längre att man ger hela Norrland en chans genom några miljoner mer i lokaliseringspengar, när man samtidigt höjer arbetsgivaravgiften och vill lägga höjningen av bensinskatten vid sidan av vägbudgeten. Ingen vågar längre hoppas att u-landsfrågorna vad Sverige beträffar kommer närmare sin lösning när finansministern ständigt måste skjuta vår ekonomiska balans med utlandet åtminstone tre år framför sig, trots vad den betyder för u-landsbiståndets tillväxt. 1967 skulle balansen nås 1970, nu skymtar 1973 som nästa dimmiga mål. Men ännu finns möjligheten för socialdemokratin till en sinnesändring. Kanske är det lättare att lägga prestigen åt sidan och erkänna att det finns plats för samråd, när majoriteten om två månader och tre dagar är bara ett minne. I och för sig finns inte anledning att utgå från att det måste vara stora och avgörande meningsskiljaktigheter mellan partierna när det gäller de omfattande praktiska åtgärder som kommer att krävas. Givetvis ökar förutsättningarna för samlande lösningar om regeringspartiet är berett att dra den riktiga slutsatsen av valutgången, att den demokratiska oppositionen nu på ett tidigare stadium måste få insyn i planeringen och ökat inflytande på det arbete som bedrivs i utredningar och här i riksdagen. Det vore inte bara en naturlig följd av valutgången utan också en riktig bedömning av vad 1970 talets stora frågor kräver, nämligen mer av gemensam kraftsamling och mindre av partipolitisk kortsiktighet. Men rätten till större insyn och ökat inflytande i tidens stora frågor gäller ingalunda bara oppositionspartierna i den nya enkammarriksdagen. Med en kraft och en snabbhet som vi inte helt kunnat föreställa oss har krav på närdemokrati och decentralisering vunnit människornas förståelse och förtroende. Med eftertryck har många på torgmöten och i frågestunder i valrörelsen vittnat om den vanmakt som de känner i en situation, då utvecklingen går allt hastigare, då gamla kanaler mellan styrande och styrda inte längre fungerar, eller som många unga nu tycker sig upptäcka: sådana kanaler saknas. Då betyder inte ökad hänsyn till den demokratiska oppositionen enbart ökad insyn i regeringens arbete utan framför allt intresse och respekt för den politik de icke-socialistiska partierna själva med framgång drivit. Decentraliseringen är i betydande grad en gemensam strävan för de partier som från nyår besätter fler platser i det nya parlamentet än den stora socialdemokratin. Närdemokratin är det redskap för samhällsarbetet som folkpartiet fört fram och inför ett nytt riksdagsår kommer att arbeta vidare med och fördjupa. Vi tummar därför inte ett grand på den representativa demokratins rättigheter och enskilda politikers skyldigheter att ta ansvar sedan man redovisat grunden för sina åsikter. Att metodiskt undandra väljarna sin uppfattning är oförenligt med sådana skyldigheter. De som vill stanna kvar i distansdemokratins och självtillräcklighetens tänkesätt kommer snabbt att tvingas inse att utvecklingen gått dem förbi. Jag hoppas att det inte skall gälla något av de fyra stora riksdagspartierna.

Herr talman! Då man — inom och utom landet — diskuterat den socialdemokratiska dominansen i svensk efterkrigspolitik, har debattörerna ofta bortsett ifrån, att den delvis sammanhängt med tvåkammarsystemet, delvis möjliggjorts av stöd av ett fåtal kommuniströster. I själva verket har den politiska stabiliteten inneburit, att de socialistis ka partierna stötts av någon enstaka procent mer än 50 procent av svenska folket och därmed kunnat styra den till knappt 50 procent uppgående andra hälften av landets befolkning. I vad mån den styrande hälften tagit hänsyn till den styrda vill jag inte i dag avge något omdöme om. Att den praktiska politiken måste ha påverkats av de små marginalerna, borde vara självklart. Reformpolitiken har ju också — med olikheter i nyanser och tidpunkter för reformernas genomförande — i stor utsträckning präglats av enighet. Ur demokratisk synvinkel har det varit otillfredsställande, att ett och samma parti suttit så länge vid makten. Demokrati förutsätter maktväxling. Även om kontinuiteten medför praktiska fördelar, kan de på sikt inte uppvägas av de olägenheter — också de på sikt — som föranleds av att halva svenska folket under flera årtionden icke varit representerat i rikets styrelse. För statsförvaltningen och för det politiska livets vitalitet har man därför ingalunda anledning att enbart positivt bedöma efterkrigstidens politiska stabilitet. De senaste åren har emellertid, herr talman, börjat präglas av större rörlighet inom väljarkåren. Den förefaller inte längre vara så bunden i sina partipreferenser utan mera beredd att på valdagen dra slutsatser av sin betygsättning av den sittande regeringens kompetens och skötsel av vårt lands affärer. I varje fall tycks detta gälla ungdomen. Allteftersom samhällsutvecklingen bryter ner tidigare bostadsband och anknytning till bygder och arbetsplatser, kommer — får vi hoppas — rörligheten att ytterligare öka och väljarna bli mera benägna att i val söka påverka och förändra den förda politiken. Alla som är intresserade av att göra vår låsta demokrati mera levande har anledning att med stor tillfredsställelse hälsa sådana tendenser. Valen år 1966, 1968 och 1970 bekräftar denna nya lyhördhet och rörlighet hos väljarna. Få spåmän skulle hösten 1966 ha kunnat förutse det socialdemokratiska segervalet år 1968. Jag tror inte heller att någon enda i denna kammare för drygt ett halvt år sedan skulle ha vågat satsa många slantar på en borgerlig valseger i 1970 års val. Att de tre demokratiska oppositionspartierna — trots moderata samlingspartiets valförlust — skulle på två år kunna öka sitt röstunderlag med 214 000 nya röster, att de socialistiska partierna under denna tid skulle förlora 72 000 röster och att socialdemokraternas röstförlust skulle gå upp till 163 000 röster, det hade i början av året ingen erfaren politisk bedömare kunnat drömma om. Än mindre skulle man ha kunnat förutse, att enbart 36 400 kommuniströster av drygt 5 miljoner väljares skulle få till konsekvens de 17 riksdagsmandat, som gjort det möjligt för regeringen Olof Palme att ehuru i minoritet — fortsätta sin politik. Under dessa två år har alltså det politiska läget i vårt land helt förändrats. Den nya minoritetsregeringens rörelsefrihet blir långt mera begränsad än den i motsvarande situation skulle ha varit på tvåkammarriksdagens tid. Kommunisterna kan i enkammarriksdagen påverka utvecklingen på ett helt annat sätt än tidigare. Tillkomsten av institutet misstroendevotum kan också försvåra den regeringspolitik, som de nuvarande och förmodligen nästa år växande ekonomiska svårigheterna kan kräva. Vi har under alla förhållanden spännande politiska år framför oss. Om inte den politisk-ekonomiska situationen var så bekymmersam, skulle man nästan kunna säga — även om jag också representerar ett i valet förlorande parti — att det nu igen var en lust att syssla med politik. Ingenting kommer att vara givet från början. Möjligheterna att diskutera och förhandla kommer att öka. Behovet av hänsynstagande till andra partiers synpunkter måste helt enkelt bli större. Därmed borde också det politiska intresset hos väljarna öka, eftersom det inte längre är på förhand givet, att regeringspropositionerna accepteras av riksdagen. Riksdagen kommer inte att på samma sätt som under de två senaste åren vara ett transportkompani. Även om statsministern har anledning att räkna med att de kommunistiska representanterna av ren självbevarelsedrift kommer att stödja regeringspolitiken, har likväl den för riksdagen förnedrande situationen upphört, som inneburit att riksdagsbesluten under den senaste perioden kunnat gång efter annan de facto föregripas genom regeringens, med vetskap om sin säkra riksdagsmajoritet, redan vidtagna åtgärder. Parlamentet måste nu komma att spela en större roll, den roll som våra grundlagar förutsätter att det skall spela. Herr talman! Jag skall inte recensera valrörelsen. Den hör till det förflutna. Vi kan bara hoppas, att vissa inslag i valdebatten skall vara effektivt täckta av historiens damm och att man på vissa håll för gott lärt den gamla läxan att ”svinhugg går igen”. Till det värdefulla i 1970 års valrörelse hör emellertid, att den socialdemokratiska kampanj, som med viss framgång drivits tidigare under 1960 talet, nu borde ha förlorat verkningskraft, nämligen att den borgerliga splittringen omöjliggör ett trovärdigt borgerligt alternativ. I remissdebatten i januari i år riktade jag mig särskilt till centerpartiets gruppledare här i kammaren och till folkpartiets då nye partiledare och gav uttryck för den förvissningen, att de tre oppositionspartierna i sin praktiska politik och i sin strävan att förverkliga de program som de tre partierna vart för sig utformat skulle kunna åstadkomma en samlad effekt, ägnad att ”skaka det stora maktmedvetna regeringspartiet”. Valresultatet har nu visat, att vi kunnat åstadkomma ett sådant handlande jag sade uttryckligen icke samverkan — som är nödvändigt för att ge oppositionen det förtroende en valseger kräver. Jag häv Allmänpolitisk debatt dade då — och jag påstår fortfarande — att detta förutsätter, att inbördes misstänkliggörande av bevekelsegrunder och politiska åtgärder ersättes av hänsynstagande. Eftersom vi alla vet, att socialdemokraterna alltid har försökt spela ut oppositionspartierna mot varandra, krävs också sans och måtta. Oppositionspartierna behöver inte angripa varandra. Vi behöver i stället arbeta var och en efter sin övertygelse för att bygga upp ett gemensamt förtroendekapital, som ger väljarna möjlighet att med gott samvete rösta bort en socialdemokratisk klassregering. Jag är glad över att den målsättning som jag gav uttryck åt i januari har kunnat hållas. Vi har visserligen inte fått bort socialdemokraterna. Men vi har verkligen — som vi hoppades kunna göra — ”skakat det stora maktmedvetna regeringspartiet”. Den socialdemokratiska argumentationen om den borgerliga splittringen och den orkeslösa oppositionen har alltså inte accepterats av väljarna. Oppositionen har nu fått ett fast underlag att bygga på under de tre åren fram till 1973 års val. Med bibehållna nyanseringar i politiken — grundade på olika värderingar och traditioner — bör vi alltså ha förutsättningar att ge väljarna ett alternativ till den hittillsvarande och kommande regeringspolitiken. Det har väljarnas reaktioner i det här valet visat. Socialdemokraternas kampanjmina — den splittrade, odugliga oppositionen — har helt enkelt desarmerats. Vi har — sade jag nyss — intressanta politiska år framför oss. Men det konstaterandet är inte enbart positivt. Intresset beror också på de verkligt besvärande ekonomiska problem som under det senaste året har börjat torna upp sig och vilka, om inte alla prognoser slår fel, kommer att sättas på sin spets någon gång under nästa år. Den värld i vilken Sverige skall bygga upp en stark samhällsekonomi är dessutom osäker och ond, fylld av konflikter och Allmänpolitisk debatt latenta risker för fördjupade utrikespolitiska spänningar och motsättningar. Herr talman! Den europeiska och därmed också den globala avspänningen har under 1970 visserligen tagit ett steg framåt genom närmandet mellan Västtyskland och Sovjetunionen i och med det tysk-sovjetiska fördrag som undertecknades den 12 augusti. Visserligen knyts till detta fördrag såväl överdrivna farhågor som alltför högt uppskruvade förväntningar. De Berlinförhandlingar, som utgör en förutsättning för fördragets ikraftträdande, har hittills inte givit några positiva resultat. Men enbart den omständigheten, att det tidigare misstroendet kunnat i så hög grad brytas, att berörda stater resonerat sig fram till en överenskommelse, utgör en klar förbättring i det europeiska klimatet. Den har dessutom öppnat möjligheter till ett ekonomiskt samarbete mellan västoch öststaterna, ett samarbete som ytterligare kommer att accelerera avspänningstrenden. Den har också öppnat vägen för tysk-polska förhandlingar. Vi är visserligen medvetna om att det är spänningstillstånd på andra fronter, som har ökat den nya medgörligheten. Vi vet också att ekonomiska svårigheter i den östra Europahalvan ökat beroendet av ekonomiskt utbyte. Det är även sannolikt att intresset att söka isolera USA i Europa har bidragit. Att dödläget bryts måste ändå med alla sådana summeringar betraktas som något positivt. Detta är emellertid bara en liten ljusstrimma i en mörk världsbild. Bilden präglas alltjämt av motsättningar mellan fattiga och rika länder, konflikter mellan nationer, raser och religioner. I Mellanöstern balanserar staterna på randen av en världskonflikt. Hot och våld karakteriserar alltså i dag en värld, som för jämnt 25 år sedan i det nya FN försökte skapa en institution som kunde garantera folken fred och frihet. Herr talman! Jag vill i detta sammanhang helt ansluta mig till Gunnar He léns klara och bestämda avståndstagande från våld i alla former, oavsett motiv. Maktbalansen har ändrat karaktär. Nya militära och ekonomiska stormakter har stört de två ursprungliga supermakternas ritningar. Därvid har toleransgränsen mellan de två stora börjat tänjas ut. Det finns åtskilligt som tyder på att var och en av dem i dag är beredd att acceptera förändringar inom respektive kraftfält, som de icke skulle ha godtagit under det verkligt kalla krigets år. Nya inrikesoch utrikespolitiska problem har minskat dessa staters handlingsfrihet, Vetskapen om att åtgärder i anledning av motståndarnas positionsförflyttningar kan få konsekvenser för hela mänsklighetens förmåga att överleva har reducerat staternas reaktionsförmåga. Man kan göra gällande, att världsfreden gagnas därav. Man kan också hävda en motsatt ståndpunkt. Men en slutsats, som man i varje fall kan dra, är att riskerna för vårt eget lands vidkommande inte minskat, Det finns därför all anledning att ge den försvarsutredning, som regeringen inom kort kommer att tillsätta, full handlingsfrihet till egna analyser och slutsatser och att inte låsa dess ledamöter genom hårt bundna direktiv. även om våra ekonomiska problem i dag är av sådan storleksordning, att största återhållsamhet på alla områden är ofrånkomlig, måste försvarsutredningen ha att utgå från, att försvaret är det enda område, där vi inte själva kan bestämma om och när våra försvarsresurser skall behöva tas i anspråk. Det är inte vi utan omvärlden, som avgör hur stora dessa resurser måste vara för att inte behöva komma till användning. Världsläget och våra ekonomiska bekymmer kräver beslutsamhet och politiskt mod av den regering, som skall hålla skutan flytande. I likhet med andra företrädare för oppositionen har jag menat, att en samlingsregering vore en naturlig konsekvens av det rådande politiska läget, ett läge i vilket minori tetsregeringen måste utgå från kommunistiskt stöd för att få sina förslag genomförda. Regeringen Palme har avvisat den tanken med det för en regering i och för sig naturliga motivet, att situationen inte är så allvarlig, att en dylik extraordinär lösning bör komma i fråga. Vi får väl se hur läget kommer att utvecklas. Jag tror, att det vore klokt av regeringen att inte gå in i den nya mandatperioden helt bunden i denna sin uppfattning. Regeringen har just nu den inte särdeles avundsvärda sysslan att äta upp sina egna ord från valrörelsen. Det är ju inte en ovanlig sysselsättning för en regering, måhända inte heller för ett oppositionsparti, som efter valet kommit i regeringsställning; men det var ju så länge sedan något sådant hände i vårt land. Den här gången, och efter alla de försäkringar regeringen gav under valet om Sveriges goda ekonomi, måste dock födan bli ovanligt svårsmält. Även den mest glömske av oss lever fortfarande på minnet av socialdemokratiska bedyranden under juli, augusti och september om att den tidigare otillfredsställande utvecklingen av investeringslust, handelsbalans och valutareserv definitivt svängt, att vi var på väg uppåt och att det inte fanns någon som helst anledning att oroa sig för Sveriges ekonomi. Visserligen dementerade regeringen på ett drastiskt sätt sig själv genom Pprisstoppet på livsmedel några veckor före valet. Men i debatterna gjorde såväl statsministern som finansministern gällande, att prisregleringslagens fordringar för prisstopp — nämligen att det ”uppkommit betydande fara för allvarlig stegring av det allmänna prisläget inom riket” — inte behövde innebära, att landet befann sig i en allvarlig inflationsutveckling. I och för sig skulle det finnas mycket att säga om den vidtagna åtgärden och dess laglighet. Men det är måhända trots allt viktigare att koncentrera sig på den situation, som just nu föreligger, och på orsakerna till att Sveriges i grunden starka ekonomi blivit så skakad som den blivit samt på vilka åtgärder som bör komma i fråga för att åstadkomma den återhämtning som vi alla, oavsett partitillhörighet, eftersträvar. Den nuvarande inflationsvågen rullar fram över flertalet av Europas länder, det skall ingalunda bestridas. Dess styrka varierar, och de olika staternas förutsättningar att bryta vågrörelsen är också högst skiftande, I den internationella jämförelsen, och särskilt om hänsyn tas till Sveriges naturligt goda betingelser, har vi verkligen ingen anledning att vara stolta. Det finns tvärtom skäl att grubbla över hur det kommer sig att vårt land drabbats så hårt och att fråga sig, om inte en mera förutseende ekonomisk politik skulle ha gjort oss betydligt mera motståndskraftiga mot inflationens skadeverkningar än vad vi nu är. Jag vågar påstå, herr talman, — det har jag gjort i åtskilliga debatter här i riksdagen, om än inte i denna kammare — att vi för länge sedan börjat leva över våra tillgångar, att vi under de goda åren konsumerat för mycket och inte avsatt tillräckliga reserver för morgondagens välstånd. Vi har under 1960 talet investerat i produktiva tillgångar mindre än åtskilliga andra med oss jämförbara länder, trots att våra investeringsmöjligheter varit större. Takten i den ekonomiska tillväxten har också under de senaste åren legat under det europeiska genomsnittet. Mellan dessa två företeelser finns naturligtvis ett samband. Finansminister Gunnar Sträng har, som vi alla vet, ett mycket gott minne — ett avundsvärt gott minne — och han bör kunna komma ihåg alla de gånger då resursfördelningen i det svenska folkhushållet diskuterats. Det tidigare högerpartiet, dagens moderata samlingsparti, har år efter år i sina partimotioner krävt att den offentliga sektorns tillväxt i princip skall anpassas till tillväxttakten i ekonomin. Vi har pekat på att den målsättningen har godtagits på många håll utomlands. Vi har blivit i vederbörlig ordning avhånade. Man har från regeringens sida frågat: Vad är det som moderata samlingspartiet egentligen vill skära ner? Är det försvaret? Är det polisen? är det barnbidragen? Är det bostadsbyggandet? Och man har ställt frågorna i medvetande om att en konkretisering i efterhand av det slaget skulle kunna tas som utgångspunkt för attacker på partiet för bristande reformintresse och benägenhet för socialt nedrustningsnit. Det är just därför som vi har begärt att statsmakterna skulle acceptera en principiell, allmän målsättning för den ekonomiska politiken, så att statsmakterna därefter inom dess ram kunde vinna enighet om hur den borde konkret utformas, hur olika i och för sig önskvärda behov skulle prioriteras och hur en mera planmässig reformpolitik skulle kunna fullföljas. Eftersom regeringen konsekvent vägrat acceptera denna tankegång, har också betingelserna för en meningsfylld debatt i prioriteringshänseende saknats och möjligheterna att rätta munnen efter matsäcken undergrävts. När vi — som fallet är i år — mitt under brinnande högkonjunktur, då omvärlden står i kö för att köpa svenska produkter, inte har tillräcklig industriell kapacitet att tillhandahålla de varor våra köpare önskar och då en negativ handelsbalans och otillräcklig valutaresery hotar att begränsa vår ekonomiska handlingsfrihet, då har vi äntligen fått en fullt klar bekräftelse på att vår kritik mot regeringens ekonomiska politik varit berättigad. Jag är medveten om, herr talman, att argumentet ”Vad var det vi sa?” inte skänker mycket beröm, kanske inte ens tillfredsställelse. Men regeringen borde kunna erkänna att om den i tid velat lyssna på de goda råden och velat acceptera våra förslag — eller vidtagit dessa åtgärder alldeles oavsett vilka råd vi givit — skulle Sveriges läge i dag ha varit betydligt ljusare. Låt mig bara peka på att om vårt land enbart under de senaste två åren haft en ekonomisk tillväxt som motsvarat det europeiska genomsnittet, så skulle vi i dag haft betydligt mer än en miljard kronor mera att röra oss med. Det skulle säkerligen inte ha förelegat några svårigheter att få användning för ett sådant tillskott. Det skall gärna erkännas att finansminister Sträng — i varje fall under de senaste två åren — kommit till insikt om att orsaken till våra problem framför allt är den otillräckliga industriella kapaciteten. Jag kan helt ansluta mig till hans deklarationer, att det nu gäller att se till att vår produktionskapacitet byggs ut och att vi därför måste hålla tillbaka på andra områden. Men — herr talman — det har varit mest ord. Vad har åstadkommits i praktisk politik? Kreditpolitiken, som man satsat så hårt på, har verkligen inte givit utrymme för de investeringar eller för den importkonkurrerande produktion som regeringen själv har sagt sig eftersträva. Det växande antalet konkurser och företagsnedläggelser samt investeringstrenden under det senaste halvåret bär otvetydiga vittnesmål härom. Även om farhågorna för en vikande konjunktur under de senaste månaderna kan ha dämpat investeringsbenägenheten i näringslivet, lär ingen ekonom vilja bestrida, att det i första hand är kreditpolitiken som har medfört de här konsekvenserna. Årets olika investeringsenkäter visar en fortlöpande klart vikande tendens. Regeringens ekonomiska politik har ju i första hand byggt på att de senaste årens utomordentligt otillfredsställande investeringsutveckling just i år skulle vända. Vi skulle nu äntligen kunna lägga grunden för den uppgång som kommer att bli avgörande för vårt välstånd under 1970-talet. Kan vi inte nu under brinnande högkonjunktur öka vår kapacitet, hur skall det då bli möjligt under den lågkonjunktur som flertalet bedömare räknar med redan under loppet av 1971? Det är just positiva förväntningar och bedyranden i detta hänseende som har präglat regeringens argumentation under året. Gång efter gång — före och under valrörelsen — har regeringens talesmän ordat om den gynnsamma investeringsutvecklingen. Nu visar det sig genom statistiska centralbyråns redovisning av industrins augustienkät att uppgången tydligen blir bara några få procent. Om den siffran visar sig vara riktig, utgör den, menar jag, ett grundskott mot regeringens politik. Den tidigare trenden har, som redan sagts, varit klart otillfredsställande, och den sittande långtidsutredningens mycket pessimistiska — investeringsanalyser = inför 1970-talet accentuerar ytterligare den mörka bilden av Sveriges ekonomi under de närmaste åren. Sverige är inte något turistland. Vi har en negativ turistbalans. Vi har ingen jordbruksexport av betydelse. Intäkterna från vår handelsflotta är trots allt begränsade. Vi måste helt enkelt leva på exportindustrin. Skall vi kunna bibehålla vår levnadsstandard och fullgöra de åtaganden i fråga om u-hjälp som vårt land har gjort, är vi helt enkelt tvingade att investera i industriell kapacitet. Då måste den ekonomiska politiken inriktas just på detta mål — inte bara i ord utan också i praktisk handling. Penningoch kreditpolitiken har misslyckats. Allt tyder på att året kommer att utvisa en handelsbalansbrist på en och en halv miljard kronor. Att detta inte har tagit sig uttryck i en lika stor nedgång i valutareserven kan inte bero på något annat än vissa kortsiktiga tillfälliga, skall vi säga, manipulationer — främst en av penningpolitiken orsakad kort upplåning utomlands. Det är nödvändigt att ersätta denna upplåning med en planmässig långfristig kapitalimport, som ger oss möjligheter att lägga om penningoch kreditpolitiken. Många av de företag som skall ge oss handlingsfrihet genom sin export har i dag alltför låg självfinansiering. Tillskott utifrån av riskvilligt kapital står inte till deras förfogande. Att gå ut med aktieemissioner i dag skulle — som kapitalmarknaden ser ut — vara helt meningslöst. Vad gör regeringen för att skapa riskvilligt kapital? Vad gör regeringen för att stimulera ett enskilt sparande, som i dag ligger ungefär hälften så högt som under 1960-talet? Det är väldigt lätt att tala om ett starkt samhälle. Men det är svårare att i praktiken motsvara de krav som ett starkt samhälle ställer på en kraftfull regering. När oppositionen talar om rundabordseller stabiliseringskonferenser, brukar regeringspartiet göra narr av oss. Hur skall man kunna lösa våra ekonomiska problem genom att sitta kring ett runt bord, brukar det heta. Det är lätt att skämta även om allvarliga ting. Men vår ekonomi är i dag så störd, att alla de olika grupper som kan påverka den ekonomiska utvecklingen borde samverka för att nå en lösning. Att samla företrädare för statsmakterna, arbetsmarknadens parter, näringslivet och de politiska partierna till gemensamma överläggningar, där de olika intressena och de skilda uppoffringarna får balansera varandra, har visat sig leda till resultat i Frankrike och Finland, länder vilka båda har haft betydligt sämre utgångsläge än vi har haft. Skall man verkligen behöva vara så låst i prestige, att man inte skulle kunna göra och tillåta en gemensam förutsättningslös analys och på grundval av den försöka enas om de behövliga åtgärderna för att sanera Sveriges ekonomi? Att samhällsekonomin och prishöjningarna påverkade «valresultatet negativt för socialdemokraternas vidkommande är sannolikt. Hur mycket, vet vi inte. Vore det inte en logisk konsekvens av valutgången att försöka komma till rätta med dessa problem gemensamt, bl.a. för att undvika att den ena eller den andra gruppen försöker spela ut sina egoistiska motiv mot andras? Vi sitter ändå alla i samma båt, herr finansminister. För egen del har jag bestämt tillbakavisat alla devalveringsresonemang i nuvarande läge. Jag gjorde det, som ni kanske minns, här i kammaren senast i våras under en debatt med statsrådet Krister Wickman. Jag tycker fortfarande att spekulationer om devalvering skall tryckas hårt ned. Men om vi skall lyckas göra det, måste vårt land föra en sådan ekonomisk politik att devalveringshotet inte börjar framstå som en realitet. Om den hittillsvarande utvecklingen får fortsätta så som hittills, ligger obestridligen en devalvering i farans riktning. I vårens kompletteringsproposition gjorde finansministern ett uttalande, som ofta återgavs i valrörelsen och som föranledde en mängd till finansministern riktade men av honom obesvarade frågor. En oundgänglig förutsättning för en fortsatt reformpolitik var — hade finansministern sagt — en omprövning och nedskärning inom existerande utgiftsprogram. Sådana åtgärder är smärtsamma, det vet vi. De kräver politiskt mod. En förutsättning för att de över huvud taget skall kunna praktiskt realiseras är att de insätts i ett större sammanhang. Vad har nu regeringen åstadkommit efter valet, då den har tvingats dementera innehållet i sin egen valkampanj? Jo, ett konventionellt paket med de vanliga ingredienserna — höjda pålagor på näringslivet, höjda drivmedelsskatter, höjda energiskatter och höjda spritoch vinskatter — allt åtgärder som för ett helt budgetår skulle tillföra statskassan i runt tal, förvisso behövliga, 1800 miljoner kronor. Trots att finansministern konsekvent har understrukit nödvändigheten av att vidga ut den industriella kapaciteten och ge vår exportindustri möjligheter och konkurrenskraft, finns i det här paketet ingenting som verkar i det syftet. Var finns stimulansen för näringsliv och för investeringar? Var finns stimulansen för sparandet? Kan paketinnehållet nämnvärt minska in flationstrycket? Finns det inte risk för att de kedjereaktioner i prishöjande riktning, som de olika åtgärderna medför, kommer att förta paketets köpkraftsindragande konsekvenser? Ger dagens arbetsmarknadssituation med starkt varierande löneutveckling inom olika mer eller mindre konkurrenskänsliga branscher verkligen de psykologiska förutsättningarna för återhållsamhet och för en dämpning av de kompensationskrav som paketets prishöjningar måste komma att utlösa? I rådande inflationistiska utveckling med stigande levnadskostnader urholkar skärpta marginalskatter snabbt de erhållna lönehöjningarna. Att avtalsrörelsen kommer att präglas av en strävan att få täckning för inträffade och väntade prisoch skattehöjningar är i och för sig naturligt. Ingen grupp är av förklarliga skäl beredd att sänka sin levnadsstandard. Det Strängska paketet innehåller inte någon medicin som är ägnad att sänka förhandlingstemperaturen. Det är troligt att näringslivet nu — då orderböckerna fortfarande är fulla, men då man vet att nästa år kommer att lämna åtskilliga sidor tomma — söker utnyttja all tillgänglig kapacitet så långt det över huvud taget går. Företagens möjligheter att gentemot löntagarna med kraft hävda att det tillgängliga utrymmet för lönehöjningar delvis redan är intecknat genom skattepaketets nya pålagor är därför mycket begränsade, om vi skall se realistiskt på situationen. Framför allt inom låglöneindustrin och inom den arbetskraftsintensiva del av näringslivet som är särskilt betydelsefull i lokaliseringspolitiskt hänseende för våra glesbygder måste de nya pålagorna resultera i prishöjningar och skärpta konkurrenssvårigheter. Glesbygdernas = näringsliv och befolkning kommer att drabbas hårt av ökade transportkostnader genom höjda drivmedelsskatter. För servicesektorn och mångfalden ekonomiska ideella organisationer och för jordbruket skapar de höjda skatterna skärpta kostnadsproblem och krav på täckning. Paketet är, herr talman, konventionellt — jag upprepar det. Det förefaller som om regeringen nu liksom tidigare lekt med något slags ”plockepinnspel” eller ”skrapnos”, som det hette förr i tiden. Man har petat fram olika poster ur den statliga inkomsthögen och sökt gå minsta motståndets väg utan att ens försöka ta det samlande grepp över hela samhällsekonomin som dagsläget fordrar. Trots att vi alla känner till — eller borde känna till — de höga marginalskatternas inflationistiska effekt, har den problematiken skjutits helt åt sidan. Fastän sparandet sjunker medan behovet av kapital, framför allt av riskvilligt slag, ökar, nöjer man sig med att tala om ett lotteri inför blivande skatteåterbäring. Ehuru man borde inse att övertrycket i ekonomin främst härrör från den statliga och kommunala sidan och från bostadsbyggandet görs inga som helst försök att dra upp riktlinjer för återhållsamhet och för omprövning av gjorda åtaganden eller förd politik. Blind och döv för de skadeverkningar penningoch kreditpolitiken förorsakat just den sektor vars behov man säger sig framför allt vilja tillvarata behåller man restriktionerna, troligen därför att den korta upplåning, som nu sker utomlands, vid en lättnad i kreditpolitiken kan befaras resultera i påfrestningar här hemma. Denna problematik borde i stället mötas med en mer långsiktig kapitaltillförsel. Och man kröner sin regeringspolitik med ett allmänt prisstopp, som inte är underbyggt med de generella åtstramningsåtgärder som utgör en förutsättning för att prisstopp skall bli verkningsfullt. Det är inte många år som gått, herr finansminister, sedan en statlig utredning klart underkände prisreglering som ett politisk-ekonomiskt instrument annat än under alldeles speciella extrema förhållanden. Ett enhälligt bankoutskott tog så sent som i våras Allmänpolitisk debatt samma ställning. Regeringen lär inte hitta ekonomiskt tänkande människor som är okunniga om att spärren för tryckkokarens prislock inte håller, om inte underliggande löner och kostnader låses. Om inte detta sker — och ingen vill tala om det i dag — utgör prisreglering en ineffektiv åtgärd, som på sikt dessutom kan få besvärande följder för näringslivets utveckling och för vår konkurrenskraft. Till sist: ”paketet” är i sin helhet anpassat till den ekonomiska situation som förelåg i våras, men som nu börjar ändra karaktär. Hade de nu föreslagna — i och för sig otillräckliga — åtgärderna satts in i början av året, under den typiska efterfrågeinflation som då rådde, skulle de inte ha drabbats av lika hård kritik som nu, då vårt lands ekonomi är på väg in i en kostnadsinflation, vars verkningar kommer att kulminera under en väntad konjunkturavmattning nästa år. Herr talman! Bakom mitt, som många måhända tycker, abstrakta resonemang om samhällsekonomi och industriell kapacitet döljer sig ytterst enskilda människors behov, önskemål och reaktioner. Det är de människor runt om i vårt land som med sina gemensamma arbetsinsatser har byggt upp vårt välstånd och som fortfarande är beredda att satsa initiativkraft och duglighet i nya ansträngningar för sig, sina familjer och samhälle. De är alla förenade i kravet på att deras arbete skall bli meningsfyllt, att de skall få behålla en så stor del av resultatet av sina prestationer att det verkligen lönar sig för dem att slita. De vill ha en garanti från statsmakterna för att pengarna i varje fall inte skall förlora sitt värde snabbare än lönestegringarna. De anser sig också ha rätt att fordra att den omständigheten att de jobbar hårdare inte skall tas som förevändning att skattevägen beröra dem så mycket — då de gör sina nya åtaganden och nya insatser — att de får behålla mindre än de hade tidigare. Det är statsmakternas skyldighet att ge dessa människor tillförsikt inför framtiden. Detta förutsätter att svenska folket också har förtroende för statsmakternas vilja och förmåga att gripa sig an med samhällsekonomin. Jag är övertygad om att allt flera kommit till insikt om att våra svårigheter börjat bli så stora och att alla gruppers kamp för sina egna intressen gått så långt, att det nu är mera motiverat än någonsin att nå en samlande lösning genom gemensamma ansträngningar över partilinjerna. Herr talman! Sveriges ekonomi kan inte isoleras från omvärlden. Vi är långt mer än tidigare invävda i ett internationellt mönster. Försök att med regleringsåtgärder av olika slag avsnöra vår ekonomi från inflytelser utifrån kommer att misslyckas. Ju svagare vår handelsbalans är och ju större påfrestningar den utsätter vår valutareserv för, desto mer begränsad blir vår handlingsfrihet och desto svårare blir det att motverka konjunktursvängningarna och upprätthålla full sysselsättning. Det är inte minst med hänsyn härtill som många av oss knyter såväl farhågor som förväntningar till de förestående överläggningarna i Bryssel, där Sverige skall presentera sin syn på samverkan med Gemenskapen. Jag tror mig förstå att statsminister Olof Palme har en klart positiv attityd. Det är både sakligt och politiskt förklarligt, eftersom en isolering av vårt land i förhållande till Europamarknaden, och inte minst Norge och Danmark, skulle väsentligt begränsa vårt oberoende och vår handlingsfrihet. Det kan paradoxalt nog förhålla sig så, att Sveriges möjligheter att fullfölja den självständiga utrikespolitik, som vi alla är överens om, på längre sikt begränsas mera om vårt land inte vävs in i ett ekonomiskt europeiskt mönster, omfattande Storbritannien, Irland, Norge och Danmark, än om vi går in som medlem 1 EEC. Det finns motståndare till vår anslutning inom vissa federalistkretsar, fram för allt i Beneluxstaterna och Italien, kretsar som menar att det neutrala Sveriges anknytning till Gemenskapen skulle göra det svårare för dem att driva längre gående politiska önskemål än vad Romfördraget förutsätter. Det finns andra grupper, som av främst ekonomiska skäl anser det vara av värde för Europa, om de tillgångar vårt land representerar kan tillvaratas i en vidare ekonomi. Här bryter sig alltså meningarna. Men vi skall inte utgå ifrån att det är vi som kommer att diktera förhandlingsvillkoren. Även motsidan har synpunkter, och motsidan är trots allt starkare. Den svenska presentationen den 10 november blir därför betydelsefull. De intryck av samarbetsvilja som Sverige där ger kan avgöra våra möjligheter att förhandla oss fram till en lösning som tillgodoser både våra ekonomiska och våra neutralitetspolitiska behov. De svenska förhandlarna bör därför ges sådana fullmakter att vi får möjlighet att förhandla parallellt med och — inom möjligheternas ram — under samma betingelser som Danmark och Norge. Statsministern har vid upprepade tillfällen framhållit att det finns betydelsefulla grupper ute i Europa, som anser det vara till fördel för Europa och freden över huvud taget att Sverige fullföljer sin oberoende neutralitetspolitik i norra Europa, grupper som menar att vår utrikespolitik med andra ord är ägnad att främja en i och för sig önskvärd avspänning i denna del av en konfliktfylld värld. Det borde alltså ligga i Gemenskapens eget intresse — inte av bara ekonomiska utan även utrikespolitiska skäl — att de svenska önskemålen blir tillgodosedda vid förhandlingarna i Bryssel. Möjligheterna härtill beror — jag upprepar det — i hög grad på hur vi själva öppnar överläggningarna. Herr talman! Jag har i inledningen till detta anförande varit kritisk mot vissa tendenser i valrörelsen, men den ligger, som jag sade, nu bakom oss. Jag hoppas att mycket av det som sagts på ömse håll inte efterlämnat bitterhet och motsättningar. Vårt land hör ju ändå till de europeiska demokratier där möjligheterna till öppna, förutsättningslösa överläggningar mellan olika partiers företrädare är större än på andra håll. Vi har — som jag upprepade gånger framhållit i detta anförande — svåra problem att lösa. Det ekonomiska läget är oroande. Nästa års konjunkturutveckling kan befaras ytterligare skärpa svårigheterna. För att lösa dagens och morgondagens problem kan måhända komma att krävas medverkan och positiv förhandlingsvilja över partigränserna. Jag tror inte — det har jag redan sagt — att finansminister Gunnar Strängs skattepaket har ett till dagens konjunkturläge riktigt anpassat innehåll och är ägnat att rätta till störningarna i vår ekonomi. Det är sannolikt att andra, mera långtgående åtgärder kan komma att visa sig oundgängligen nödvändiga. För mitt partis räkning vill jag därför ha sagt att om regeringen skulle finna parlamentariska överläggningar om vår ekonomi önskvärda, då är moderata samlingspartiet berett att lämna sin medverkan och att gå in i förhandlingarna förutsättningslöst och utan bundna mandat. Det är, herr talman, blott genom att i grunden sanera vår svenska samhällsekonomi som vi får möjligheter att rätta till de kvarstående brister i samhället, som alltför många människor på livets skuggsida dagligen upplever.